Herr talman! Det är inget fel att vara otålig när det gäller förbättringar för dem som har det sämst ställt i ett land. Det är en i hög grad respektabel inställning. Jag noterade också att Ingvar Björk inte kritiserade mitt uttalande att det förmodligen blir bättre för de handikappade sedan det blivit en annan regering än den som Ingvar Björk stödde.
Herr talman! Jag har, Bo Könberg, varit med i det socialdemokratiska partiet sedan 1949, och jag har under tiden sedan dess märkt en skillnad i fråga om inställningen till de handikappade. Jag är övertygad om, att hade socialdemokraterna fått fortsätta att regera, hade de säkerligen åstadkommit detsamma som jag tror folkpartiet eftersträvar.
Herr talman! Jag noterade avslutningen som jag tyckte var tillfredsställande ur socialliberal synvinkel. Det var ett slags erkännande för det arbete som inte minst Bengt Westerberg under årens lopp har lagt ned för att stödja de handikappade. Jag skall bara en gång till påminna om att folkpartiet i den här salen under en rad år har föreslagit förbättringar för föräldrar med handikappade barn. Då fanns det en socialistisk majoritet och förslagen avvisades.

Herr talman! Ett samhälles kvalitet mäts bäst om man ser på hur det behandlar de mest utsatta i samhället. Jag tror att det var Olof Palme som en gång uttryckte sig ungefär på det sättet. I ett internationellt perspektiv har Sverige lyckats bra när det gäller insatser för de mest utsatta. Här inbegriper jag äldreomsorgen, handikappolitiken, missbrukarvården m.m. Därmed är det inte sagt att allt skulle vara perfekt i Sverige. Det finns brister på alla dessa områden. Grunden har varit den generella välfärdspolitiken, dvs. en politik som inte bara vänder sig till de svagaste i samhället utan till alla. De länder som har sagt sig värna om de svagaste och fört en selektiv välfärdspolitik har inte lyckats. Medelklassen och överklassen som bara har fått betala för systemet har då vänt sig mot systemet med påföljd att det har blivit en skatterevolution, så att det inte har blivit några insatser för de sämst ställda. I Sverige har egentligen bara ett parti förordat en sådan modell, nämligen moderata samlingspartiet. Detta partis resonemang om rundgången och om att man skall kunna leva på sin lön, varvid man också vänt sig mot generella insatser som barnbidrag och annat, har inneburit en attack mot den generella välfärdspolitiken. Man har förordat ett system av mer selektiv art, ett system som visat sig vara betydligt mindre framgångsrikt. Nu talar inte moderaterna bara, nu handlar de. Man är ganska kvick. Aldrig har det gjorts så stora ingrepp på så kort tid när det gäller den generella välfärdspolitiken. Det gäller karensdagarna, delpensionen, bostadspolitiken, utbildningspolitiken, nedskärningarna beträffande komvux och fortbildning. Denna politik drabbar utsatta grupper som de handikappade betydligt värre än andra. Så förhåller det sig t.ex. beträffande karensdagarna. Vi vet att fortbildningen används av de handikappade i större utsträckning än av andra, eftersom de handikappade är lågutbildade och behöver utbildas på äldre dagar. På samma sätt är det beträffande bostadspolitiken. Behov finns av förnyelse i bostadsproduktionen, så att man får billiga, nya och anpassade lägenheter. Nu välter man det här över ända. Skillnaden mellan socialdemokraterna och regeringen när det gäller handikappolitiken är tvåfaldig. I valrörelsen lovade vi inte mer än vad vi hade kunnat hålla, något som Ingvar Björk framhöll. För vår del har vi aldrig motsatt oss handikapputredningens förslag. Både Ingvar Björk och jag sitter med i handikapputredningen, och vi har lagt fram det förslag som varit ute på remiss. Som brukligt är låter vi remisstiden löpa. Vidare har vi finansieringen klar, innan vi försöker genomföra reformer. Självklart skulle också en socialdemokratisk regering i allt väsentligt ha genomfört handikapputredningens förslag. Vårdnadsbidraget har för övrigt, Bo Könberg, inte behandlats av handikapputredningen. Den saken ligger ju utanför det hela. Men den stora skillnaden är denna: För att göra de här insatserna skulle vi inte ha gett oss på basen för handikappolitiken i Sverige, nämligen den generella välfärdspolitiken. Inom handikapporganisationerna har det ju också börjat storma. Samtliga ordförande har skrivit ett upprop i vilket man vänder sig mot den ändrade inriktningen av handikappolitiken. Visst finns det ett behov av riktade åtgärder av den typ som handikapputredningen har föreslagit, men inte på bekostnad av de generella insatserna. Bo Könberg vet att handikapputredningen har ytterligare ett betänkande, där de generella insatserna skall behandlas. Det vore kanske klokt att behandla det hela samlat, eftersom det ena är beroende av det andra. Blir det ytterligare försämringar när det gäller den generella politiken, ökar också behovet av riktade insatser. Självklart är det så. Man har erfarenhet av detta i andra länder. Den allvarligaste nedskärningen är nog den som sker i kommuner och landsting. Läser man handikapputredningens kartläggningsbetänkande finner man ju att mycket av det berättigade missnöjet beror på avgiftssättningen, neddragningar i kommuner och landsting. Det kommer sannolikt inte att bli bättre under 90-talet med de åtgärder som regeringen har föreslagit. Tvärtom tror jag att vi har att vänta oss ökade avgifter och sämre service för bl.a. handikappade. Jag skall i korthet beröra äldreomsorgen. Vi blev överens med folkpartiet här i kammaren om äldreomsorgen under 90-talet. Att klara äldreomsorgen är egentligen den stora utmaningen för kommuner och landsting. Det föreslogs ytterligare totalt fem miljarder kronor till kommunerna och en halv miljard till landstingen för att man skulle kunna klara det hela på ett hyfsat sätt. Nu har förutsättningarna ändrats, inte minst genom regeringens åtgärder beträffande just kommuner och landsting. Förutsättningarna att kunna klara en god äldreomsorg kommer att försämras. Därmed är det inte sagt att man inte kan lyckas på speciella områden, men det blir svårt. Jag märker att även folkpartistiska kommunpolitiker inser hur svårt det blir att klara 90-talets utmaning. Jag tänker på Lennart Rydberg i Stockholm som beträffande förändringen av statsbidragen har vänt sig mot nedskärningarna för kommunerna.

Herr talman! Det är uppenbart att de svårigheter som Jan Andersson beklagade sig över i vårt samhälle när det gäller ekonomin har framkallats av socialdemokraterna själva. Vi har fått ett läge där allt fler har blivit bidragsberoende. Nu vänder vi den utvecklingen till sin motsats genom att sänka skatter och bidrag, så att det blir lättare för människor i gemen att leva på sin lön sedan skatten blivit betald. Vi gör prioriteringar som gör det möjligt för oss att klara många stora åtaganden som vi har framför oss. Tidigare i dag har vi tagit upp handikappområdet. Vi har också talat om de psykiskt störda och vad som kan komma att behövas på det området. Socialdemokraterna gick i spetsen för att ta bort institutionerna. Jag pekade i mitt anförande på vad det har lett till på äldreomsorgens område. Jag pekade också på förhållandena för de psykiskt störda. Detta är stora skador som har vållats av den politik som socialdemokraterna benhårt drev fram till 1988, då de äntligen lyssnade på oppositionens protester och lade om politiken. Men det var för sent. Socialdemokraterna skall fundera över om de inte själva någon gång har framkallat de svårigheter som de beklagar.
Herr talman! Sten Svensson säger att de borgerliga nu vänder denna utveckling. Har Sten Svensson inte läst Svenska Dagbladet, jag tror att det var i dag, där man visar hur socialbidragskostnaderna ökar i det borgerligt styrda Sverige. Och vi har bara sett början. Det blir allt färre, Sten Svensson, som kan leva på sin lön med den arbetsmarknadspolitik och den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen bedriver. De borgerliga vänder inte alls någon utveckling, de påskyndar en negativ utveckling. När det gäller äldreomsorgen håller jag med om det som Bengt Westerberg sade i går, nämligen att vi i allt väsentligt har en god äldreomsorg i Sverige. Det finns brister, och det har naturligtvis gjorts en del felsatsningar under åren. Men i allt väsentligt har vi en god äldreomsorg. Inte minst med tanke på den befolkningsprofil som vi har i Sverige, med världens äldsta befolkning, har vi klarat detta bra. Nu vänder sig många länder till Sverige för se hur vi löste de problem under 80-talet som de kommer att drabbas av under 90-talet. Vad jag nu däremot säger är att förutsättningarna för att kommuner och landsting under 90-talet skall kunna klara det lika bra som under 80-talet försämras. Och det blir inte bättre när man drar ned bidragen till kommunerna i en redan besvärlig ekonomisk situation.
Herr talman! Om det skall bli något att fördela och om det skall bli möjligt för oss att finansiera de reformer, bl.a. på handikappområdet, som vi har sagt att vi skall genomföra, måste vi skapa en ökad tillväxt i samhället. Då måste vi se till att vi skapar sådana incitament att det blir möjligt att öka antalet skattebetalare i stället för att ta ut mer av var och en av dem. Vi måste se till att vi får ökade resurser. Det är först då som vi politiker kan få någonting att fördela. Beträffande äldreomsorgen talade Jan Andersson om vad den tidigare regeringen hade anslagit på detta område. Jag vill bara påminna om att vi i socialutskottet fick tjata ganska länge om att ett stimulansbidrag till gruppboende skulle införas och att de låneregler som skulle underlätta för kommunalmännen att välja mer flexibla och mindre kostnadskrävande lösningar skulle ändras. Det var först när vänsterpartiet anslöt sig till de borgerliga partierna, som då fick majoritet i kammaren, som beställningen till regeringen gjordes. Och då blev den socialdemokratiska regeringen tvingad att komma tillbaka till riksdagen med förslag till ett sådant stimulansbidrag. Det är sanningen bakom socialdemokratins engagemang på detta område.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om att den politik som för närvarande bedrivs i landet inte är tillväxtbefrämjande. Hittills har vi inte sett något som tyder på det. Och jag kan inte se att det är särskilt tillväxtbefrämjande när allt fler människor inte kan försörja sig utan kastas ut i arbetslöshet. Den förra regeringen lade fram en proposition på äldreomsorgens område som innebar just en utökning med 5,5 miljarder. Det som hände i riksdagen var att vi socialdemokrater och folkpartiet så att säga riktade en del av dessa 5,5 miljarder. Man kan diskutera om det var klokt eller inte. Jag tror att det var bra just när det gäller gruppboendet att vi åtminstone tillfälligt gjorde riktade insatser när det gäller den boendeformen, eftersom det saknas så mycket gruppboende i Sverige. Men i det långa loppet är det naturligtvis de kommuner som får pengarna som själva skall bestämma om de skall ha gruppboende, sjukhem, ålderdomshem, osv. Vi är inte de bästa att bestämma detta, utan det är kommunerna.

Herr talman! Jan Andersson uppehöll sig i slutet av sitt anförande vid hur bekymmersamt det är ute i kommuner och landsting, och det finns bekymmer på flera håll. Det som var litet förvånansvärt var att Jan Andersson åberopade Lennart Rydberg, folkpartiets gruppledare i stadshuset i Stockholms stad, på denna punkt, eftersom de artiklar som Lennart Rydberg har skrivit har handlat om en annan fråga, nämligen vad som händer i de kommuner i Sverige som skulle drabbas av ett genomförande av kommunalekonomiska kommitténs utjämningsförslag, som gäller mellan kommuner och landsting. Enligt tabellerna skulle just Stockholms stad, där Lennart Rydberg är verksam, drabbas av en förändring motsvarande Lennart Rydberg protesterat mot, senast i dagens Dagens Nyheter. Däremot har jag inte sett att han har protesterat mot några delar i regeringens politik. Själva kommittébetänkandet skall ju riksdagen ta ställning till senare. En skillnad mellan folkpartiet och socialdemokraterna på handikappområdet var tydligen enligt Jan Andersson att man i folkpartiet hade varit för snabb med att gå ut och tala om att handikapputredningen var bra innan alla remissvar hade kommit in, till skillnad från Jan Andersson, som har suttit i utredningen och som vill avvakta remissvaren. Och det är väl bara att erkänna att vi gjorde det ''felet''. Det är också sant att förslaget om att förbättra för föräldrar med handikappade barn inte fanns med i handikapputredningen. Däremot, som jag har sagt tidigare i dag, har det funnits med i motioner från folkpartister i denna kammare i åratal och röstats ned bl.a. av socialdemokraternas riksdagsledamöter, möjligen t.o.m. Jan Andersson själv, det har jag inte kontrollerat. Men hans kamrater i riksdagsgruppen har i alla fall tämligen mangrant röstat mot det förslag som nu föreligger i riksdagen och som jag hoppas kommer att bifallas under våren. Herr talman! Vad som är mer bekymmersamt för den framtida diskussionen är att Jan Andersson, samtidigt som han förklarar att han är anhängare av en generell välfärdspolitik, något som jag också är och har förklarat vid ett stort antal tillfällen, tydligen har en mycket underlig definition av vad som är en generell välfärdspolitik. Nu kan man säga att definitionen av ord inte spelar så stor roll om alla inblandade vet vad orden står för. Men det brukar underlätta om man menar ungefär samma sak med orden. Om jag förstod Jan Anderssons inlägg rätt, där han kritiserade och angrep den nya regeringen, så räknar Jan Andersson i den generella välfärdspolitiken in delpensionssystemet. Hade vi före mitten av 70-talet inte någon generell välfärdspolitik i Sverige, eftersom vi då inte hade just det pensionssystemet, vid sidan av de andra möjligheterna att gå i tidig pension som finns i Andersson räknar i den generella välfärdspolitiken tydligen in karensdagarna. Den nuvarande självrisken med 25 % nedsättning av ersättningen under tre dagar är tydligen förenligt med generell välfärdspolitik, medan två karensdagar i stället och full ersättning därefter är oförenligt med en sådan. Herr talman! Med all respekt för Jan Andersson och kammaren tycker jag att detta är ett nonsensresonemang, och jag tror knappast att Jan Andersson vid närmare eftertanke menar det.
Herr talman! Det är sant att Lennart Rydbergs diskussion rör det förslag som utredningen har lagt fram. Men naturligtvis kan han inte vara opåverkad av om den borgerliga regeringen sedan skulle dra in ytterligare miljoner från Stockholms stad. Det skulle ju få precis samma effekt som utredningsförslaget får, nämligen att Stockholm får svårare att klara sin äldreomsorg, barnomsorg, m.m. När det gäller skillnaderna mellan socialdemokraterna och folkpartiet beträffande den generella välfärdspolitiken, är det alldeles självklart att införandet av karensdagar med selektiva insatser som måste kopplas till detta för kroniskt sjuka, handikappade och andra, är ett brott mot den generella välfärdspolitiken. Även det förslag som vi lade fram är ett brott mot den generella välfärdspolitiken. Sedan kan man alltid fråga var gränsen mellan en god generell välfärdspolitik och en dålig generell välfärdspolitik går. Vad jag nu kan se av den borgerliga regeringens politik är att man på ett antal områden förändrar förutsättningarna, t.ex. på skolans område. Jag såg ett inslag från Malmö där indragningarna nu innebär att man på vissa skolor tar bort specialundervisningen helt och hållet. Det försämrar ju möjligheterna för ett antal barn att gå i den allmänna skolan och tillgodogöra sig undervisningen där. Det är ett brott mot den generella välfärdspolitiken. Om man inte kan skapa bostäder till en hygglig kostnad som är tillgängliga för handikappade är det också ett brott mot den generella välfärdspolitiken. Det är den vägen som även folkpartiet nu äntrar. Jag har sett Bengt Westerbergs artiklar och hört hans debatt med MUF-ordföranden. Och visst finns det skillnader mellan dem. Men det som oroar mig är att folkpartiet går samma väg. När det nu görs välbehövliga och riktade insatser för de handikappade sker det på bekostnad av den generella välfärdspolitiken. Det accepterar inte vi socialdemokrater.
Herr talman! Jag måste komplimentera Jan Andersson för hans förmåga till läsning och uppfattning av nyanser och att han tycker att det visst finns skillnader mellan Bengt Westerbergs och moderata ungdomsförbundets syn på den generella välfärdspolitiken. Det var väl denna debatts, eller möjligen dessa dagars debatts, främsta Den debatt som Jan Andersson hänvisade till var en mycket ideologiskt präglad debatt, där bägge debattörerna, både Bengt Westerberg och ordföranden i MUF, mycket väl visste vad som var en generell välfärdspolitik och vad som var en selektiv välfärdspolitik. Den ena stod för det ena, och den andra stod för det andra. Herr talman! Det som är litet mer förbryllande med den debatt som jag och Jan Andersson för är att Jan Andersson har en mycket speciell definition på generell välfärdspolitik. Den förefaller att innebära att allt som Jan Andersson tycker är bra är generell välfärdspolitik, och det andra är det inte. Så kan man naturligtvis definiera en generell välfärdspolitik, men det underlättar inte ett meningsfullt utbyte av tankar människor emellan, och det underlättar inte heller för de människor som om några år skall bestämma om de skall rösta på Jan Andersson eller mig.
Herr talman! Beträffande den debatt som fanns i ordföranden vill jag säga att jag ofta tycker om det som Bengt Westerberg säger. Det sade också Ingvar Carlsson. Men jag tycker definitivt inte om det som han gör. Detsamma gäller hans diskussion kring värdet av skattesänkningar för den ekonomiska tillväxten.

Eller vad är det? Är det någonting som Bo Könberg tycker är tillfredsställande? Är det en riktig utveckling? Jag tycker inte det.
Herr talman! Jag skall i den här repliken göra mitt sista försök att klargöra det som jag tycker är den lämpligaste, den bästa och den mest ändamålsenliga definitionen på en generell välfärdspolitik. Det är enligt min mening en välfärdspolitik som innehåller sådana saker som allas tillgång till utbildning, oavsett föräldrarnas inkomster. Det är allas tillgång till en bra hälso och sjukvård, oavsett plånbokens tjocklek. Det är socialförsäkringssystem som är generella till sin karaktär och i huvudsak bygger på inkomstbortfallsprincipen, något som vi tidigare har diskuterat under detta inslag i debatten. Däremot tror jag inte att det är så bra om vi för in i definitionen att det måste finnas lokaler i hela landet som är handikappanpassade för att välfärdspolitiken skall vara generell -- även om det vore bra om sådana lokaler fanns. Det är inte heller självklart att man skall ha exakt 1991 års definition på specialundervisningen för att ett land skall anses ha en generell välfärdspolitik, etc. Jag trodde att detta var uppenbart. Efter de gånger jag tidigare har hört Jan Andersson var jag övertygad om att han insåg dessa distinktioner. Det finns förstås åtgärder som inte är bra i ett land, men som ändå inte är ett brott mot en generell välfärdspolitik. Nog om detta exercerande. Vi har de problem vi har i Sverige i dag därför att Jan Anderssons partivänner under 1980-talet, framför allt under 80-talets slut och i början av 90 talet, haft ansvaret för den ekonomiska politiken. Nu krävs det åtgärder av olika slag. De vi har föreslagit, som rör de delar som den här debatten handlar om -- karensdagar, avskaffande av delpensionen och flera andra icke-populära saker -- rör på intet sätt den generella välfärdspolitiken. Det är det jag har velat framföra i den här diskussionen.

Herr talman! Mycket i svensk sjukvård är bra, men vi bör här i första hand ta upp sådant som inte är bra, för att ge förutsättningar till förbättringar. Det har sagts mycket här i dag som jag skulle vilja instämma i, men taletiden är kort, och jag väljer att behandla några speciella, som jag ser det, mycket viktiga problem. I senaste numret av Läkartidningen berättas om en 72-årig man med kroniska sjukdomar i hjärta och lungor. Han remitterades till akutsjukhus på grund av försämring. Han fick behandling på akutmottagningen, blev bättre och skickades hem efter fyra timmar, delvis därför att det inte fanns plats på vårdavdelning. Patienten avled i hemmet dagen efter. Jourläkaren fick varning av hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, därför att patienten inte lades inpå vårdavdelning; han var en högriskpatient. Jag berättar om detta därför att andra läkare på andra kliniker har trätt fram och sagt att det var fel att ge läkaren varning. En av dem har presenterat fallet för 25 läkare på en medicinklinik, och alla ansåg att patientärendet handlagts korrekt -- eftersom verkligheten numera är som den är, skriver de. Det är systemets fel att man måste prioritera på detta sätt. Liknande patienter, och de är inte ovanliga, har man numera ofta inte plats för, utan måste skicka hem, trots att det ofta betyder sämre behandling både medicinskt och humanitärt. Det innebär också ett avsevärt risktagande. Bantningen av akutsjukvården det senaste decenniet, samtidigt som behoven har ökat, medför att allt fler inte får angelägen sjukvård, sjukvård som skulle ha varit av värde för den enskilde patienten. Detta är i själva verket fråga om en ransonering. Man bör kartlägga hur vanligt det är med undervård av framför allt äldre som är svårt sjuka, med sjukdomar som kan bättras eler botas. Det kan man troligen göra med en kvalitetsuppföljning av befolkningsansvarsmodell, som den brukar kallas, där man undersöker förhållandet mellan befolkningens totala behov av vård och de resurser som erbjuds. Man kartlägger exempelvis konsekvenser av icke given akutsjukvård eller av sjukvård på för låg nivå. Jag har skrivit en motion om detta, som jag hoppas att vi senare får diskutera. En sådan kartläggning har givetvis i första hand en humanitär aspekt. Men resultatet bör även användas som underlag för resursfördelning, både inom vårdapparaten och mellan olika samhällssektorer. Herr talman! I regeringsförklaringen aviseras en större översyn av sjukvårdens organisation och finansiering. Vi är många som ställer förväntningar på den. Den bör inte låsas i direktiven så att det inte finns möjlighet att förutsättningslöst pröva olika möjligheter att finna vägar för mera pengar till en solidariskt fördelad sjukvård. Svensk sjukvård är inte så kostnadskrävande som det påstås, 8--9 % av bruttonationalprodukten, näst högst i världen efter USA. Det är en myt, vill jag påstå. När vi räknar så tar vi med en hel del omsorg och omvårdnad, som för övrigt numera är kommunernas ansvar, och som i andra länder inte räknas in i sjukvårdskostnaden. Mycket talar i verkligheten för att tio, kanske femton länder inom OECD har högre eller lika hög sjukvårdskostnad som Sverige, om man räknar den verkliga sjukvårdskostnaden. Vi vet från upprepade opinionsundersökningar att svenska folket anser att det vi framför allt bör satsa mera på i vårt samhälle är sjukvården och äldreomsorgen. Vårdfrågan var för övrigt den viktigaste frågan i det senaste valet, enligt opinionsundersökningar. Det jag säger om behov av större resurser minskar inte angelägenheten av att fortsätta att effektivisera vården. Det är möjligt att göra inom vissa områden. Jag övergår så till en annan sak. Patienterna har ofta individuella önskningar och krav beträffande sin vård. Det måste skapas system som ger större möjlighet att planera och välja, utan att för den skull den solidariska tanken får vika. Hälsoekonomer från fem olika länder har nyligen på uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle granskat den svenska sjukvården och ställt den i relation till situationen i sina hemländer. Positivt är att vi har en god tillgång till personal, att vi har en hög medicinsk standard och att vi fördelar vårdresurserna på ett jämlikt sätt. Dock vill jag påpeka att det enligt min uppfattning är mera en social rättvisa än en individuell. De väsentliga problemen är, enligt hälsoekonomerna, att patienten inte kan välja vårdgivare samt att det saknas belöningssystem som kan öka utbudet och skapa konkurrens mellan olika vårdgivare. Herr talman! Jag vill slutligen fråga sjukvårdsministern: Kommer direktiven till den översynsutredning som, vad jag vet, snart skall tillsättas att medge att man förutsättningslöst prövar alla altenativ för att tillföra sjukvården mera pengar? Det gäller en sjukvård fördelad jämlikt och rättvist och där patienterna ges inflytande och verklig möjlighet att välja vårdgivare. Jag är övertygad om att detta är en för svenska folket mycket viktig fråga.
Herr talman! Det är förvisso en viktig fråga hur vi skall ha det med sjukvården under det närmaste decenniet och hur den skall finansieras. som kommer att tillsättas inom den närmaste månaden kommer det att ingå i direktiven att belysa olika modeller för att finansiera svensk sjukvård samt att belysa den fråga som Pontus Wiklund också tog upp, nämligen frågan om resursbehovet för sjukvården under kommande år. Jag tror att vi via den utredningen kommer att få material som gör att den svenska debatten om de här frågorna kommer att stå på en mycket fastare grund. Förhoppningsvis hittar vi lösningar som gör att vi kan fortsätta att ha en bra sjukvård i landet, ta till oss de nya medicinska framsteg som görs och ta hand om fler av de riktigt gamla.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag vill påpeka att många säger att vi i dagens läge har så dålig ekonomi att vi inte kan tänka oss att utöka resurserna till vården. Denna utredning skall faktiskt avhandla 90-talet. Därför är det viktigt att vi går in i den med förutsättningen att vi måste kunna skapa större resurser till sjukvården i trängre bemärkelse.

Herr talman! Vid den viktiga manifestationen i går i Storkyrkan underströk alla talarna att alla människor har lika värde, oavsett ras, hudfärg eller religion -- men man nämnde inte ålder. Det är vad jag vill understryka i dag: Alla människor har lika värde, även oavsett ålder. Det gäller den åldrande människan, likaväl som det jag vill ta upp i dag, det ofödda barnet. Detta sägs i flera internationella dokument som Sverige har ratificerat, t.ex. i fastslås att en läkare skall förpliktiga sig till den ''yttersta respekt för mänskligt liv alltifrån konceptionen till döden.'' Så sägs också i regeringsdeklarationen: ''Alla människor har samma värde. Den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv.'' ''Utgångspunkten --- för en etiskt förankrad politik --- skall alltid vara den syn på människan som har sin förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen'', det vill alltså säga precis detsamma som sades i Genèvedeklarationen. 1974 års abortlag lämnar den gravida kvinnan ensam med beslutet, om hon skall föda eller abortera sitt barn. Här och nu vill jag inte ställa detta under debatt. Vare sig läkare eller sociala myndigheter borde kunna känna större kärlek till det ofödda barnet än kvinnan själv. Så står det ju också i den bibel som Svenska kyrkan och Svenska missionsförbundet har delat ut. Jesaja 49:15: ''Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt?'' När man inte ens i Bibeln känner en större jordisk kärlek än moderskärleken, hur kan det då vara att var fjärde graviditet leder till abort? Det innebär 38 000 ofödda barn om året. Vad är det som kan tvinga en kvinna att trots allt ''glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt''? Vi har utelämnat kvinnan till att se sig tvungen att göra en av de handlingar som allra mest strider mot hennes natur och rättskänsla. Alla är överens om att detta är en tragedi, men för att förebygga aborter talar vi bara om preventivmedel. Och visst är det en god tanke att föreslå fria kondomer för ungdomar -- men vad föreslår vi när man har misslyckats och blivit oönskat gravid? Hur skall vi stödja kvinnor för att orka föda? De får inget, eller åtminstone litet, stöd från samhället, trots att staten har ansvaret att upprätthålla rättssäkerheten och allas lika människovärde. Herr talman! Jag vill påstå att vi inte vet varför kvinnor ser sig tvungna att begå abort. Inte sedan 1981 har en undersökning värd namnet gjorts. 1980 års abortkommitté intervjuade 3 800 kvinnor. Bland de anförda skälen märktes då en stor grupp socioekonomiska skäl. Det är samhällets oavvisliga plikt att undanröja dessa; de är vi skyldiga både barnen och kvinnorna. Vi måste också skapa ett klimat där barn är välkomna, där den gravida kvinnan orkar att föda. Samhällets signal måste vara entydig: Valet är Ditt, men det är önskvärt att Du föder. Allt skall göras för att hjälpa Dig att se det möjligt att föda.

Herr talman! För att ett effektivt socialt stödprogram skall kunna tas fram behövs ett bättre underlag om varför kvinnor väljer abort. Jag vill fråga statsrådet Bo Könberg om han är villig att ta initiativ till en ny undersökning, i stället för den föråldrade elva år gamla, om varför kvinnor väljer abort, i avsikt att klargöra hur samhället bäst kan stödja kvinnorna att välja att föda sina barn. Jag skulle vilja fråga ledamöterna av riksdagen: Är inte det någonting vi kan ställa upp på över alla partigränser att hjälpa kvinnan att orka föda?
Herr talman! Det är självfallet en uppgift för oss alla att försöka skapa ett samhälle som är så bra att man inte, beroende på hur det ser ut i samhället, avstår från att föda ett barn. Det tror jag är någonting som alla riksdagsgrupper och riksdagsmän arbetar för. Sedan är det en uppgift inte minst till landstingen att se till att det finns god information om preventivmedel och som gör att man kan undvika oönskade graviditeter. Huvudmålet måste förstås vara att undvika oönskade graviditeter som sådana. Det arbetet bedrivs i många landsting. Det är möjligt att vi kan bidra mer till detta på riksnivå. Det är möjligt att man behöver skaffa sig mer kunskap på riksnivå om detta, men jag är inte säker på detta. Därför vill jag inte ge ett jakande svar på den fråga som Tuve Skånberg ställde.
Herr talman!Jag skulle vilja fästa statsrådets uppmärksamhet på att alla är överens om att preventivmedelstekniken måste bli bättre. Kds har ingen annan syn i detta hänseende. Men det jag vill påpeka är att när väl olyckan är framme, en kvinna är oönskat gravid, ställer inte samhället upp. Med tanke på den rättssäkerhet som vi som stat är tvungna att upprätthålla måste vi stödja kvinnan. I efterhand kan ingen kondom i världen hjälpa henne. Då kan bara ett aktivt, varmt och medmänskligt stöd till kvinnan hjälpa i situationen. Annars får hon leva med det misslyckande som vi lägger i hennes händer. Det är en fruktansvärd upplevelse för en kvinna -- jag har talat med många -- att se sig tvungen att välja abort. Det är vi som tvingar kvinnan till att begå abort genom de omständigheter vi lägger i knäet på henne. Sedan får hon leva med dessa sår kanske resten av sitt liv. En undersökning, där man frågar kvinnorna vad vi kan göra för att stödja dem att föda, skulle därför vara önskvärd. Preventivmedelsteknik hjälper alltså inte.
Herr talman! Jag vill ändå påpeka att det förstås måste vara allra bäst i alla situationer att se till att det inte blir någon oönskad graviditet.
Nu övergår vi till att diskutera trafikpolitik. Det avsnittet inleds av kommunikationsminister Mats Odell och innehåller också information från regeringen. Det innebär alltså att jag kommer att ge tillfälle till riksdagsledamöterna att ställa kompletterande frågor efter kommunikationsministerns anförande.
Herr talman! Ekonomiskt välstånd bygger bl.a. på en väl utvecklad infrastruktur. I alla länder och i alla tider har infrastrukturen utgjort ett hinder eller en resurs för utvecklingen. Sådan är situationen runt om i hela Europa. I öster utgör bristen på infrastruktur ett allvarligt hinder. I Västeuropa genomförs nu stora satsningar som kommer att bidra till ett ekonomiskt uppsving. Även våra egna erfarenheter bekräftar infrastrukturens betydelse. Satsningar på järnvägar, hamnar och vägar var en viktig förklaring till den snabba omvandlingen av den svenska ekonomin i slutet av förra seklet när Sverige industrialiserades. Infrastrukturens betydelse är minst lika stor i dag. Under senare år har investeringarna i infrastruktur dock minskat. Detta förhållande har uppmärksammats i många sammanhang de senaste åren. Det går inte att statistiskt belägga att minskningen av satsningarna på infrastruktur utgör en förklaring till 70 och 80-talens låga produktivitetstillväxt och dåliga ekonomiska utveckling i Sverige. Men erfarenheter från vår egen historia och omvärlden pekar på att infrastrukturens utbyggnad är av strategisk betydelse när det gäller att ge en långsiktig utvecklingskraft åt svensk ekonomi. En förbättring av infrastrukturen kommer att sänka transportkostnaderna för näringslivet. Det är viktigt med tanke på den internationaliserande svenska näringslivet. Vårt välstånd bygger på framgångar på exportmarknaderna. Svensk exportindustri måste övervinna det avståndshandikapp som produktion i Sverige har jämfört med produktionen inom t.ex. EG. Väl utbyggda och effektiva transportsystem är en nödvändighet för svensk industri. En viktig grundbult i regeringens ekonomiska politik är därför att modernisera och komplettera det svenska järnvägs och vägnätet. I år kommer det att investeras mer i vägar och järnvägar än någonsin tidigare under 1980-talet. Regeringens avsikt är också att tidigarelägga ytterligare projekt. I regeringsdeklarationen anges att en fortsatt satsning på infrastrukturen skall betalas genom utförsäljning av statliga företag. Vi ligger i startgroparna för att göra 1990-talet till infrastrukturens årtionde. De satsningar som nu planeras kommer att vara mycket betydelsefulla för att Sverige skall nå en hög och bärkraftig ekonomisk tillväxt. Regeringen ser med allvar och oro på den tilltagande arbetslösheten i landet. Den är speciellt hög inom byggsektorn. Regeringen bedömer att det nu är motiverat att vidta ytterligare åtgärder för att mildra lågkonjunkturens konsekvenser. En tidigareläggning av infrastrukturprojekt som redan är planerade skall därför göras. Både den kortsiktiga sysselsättningskrisen och den långsiktiga tillväxtpolitiken motiverar regeringens åtgärder. Regeringen har därför i dag gett mig klartecken att ta fram ytterligare ett investeringspaket inom vägoch järnvägssektorn. En av förutsättningarna för det beslut som har fattats är att riksdagen tidigare pekat ut ett speciellt vägnät, stamvägnätet, där bl.a. Europavägarna ingår. Det kommer nu att kompletteras. Regeringen förfogar efter riksdagens beslut över en planeringsram med ett anslag, K I -- det är alltså investeringar i infrastrukturen, ibland också kallat delfinanslaget -- som får användas för tidigareläggning och utvidgning av väg och järnvägsobjekt som ligger inom riksdagens prioriterade stråk eller finns i nuvarande planering. Planeringsramen uppgår till 20 miljarder kronor och anslaget till 10 miljarder kronor budgetåret 1991/92. Anslaget är intecknat. Men många av objekten är av olika skäl så komplicerade att de ännu inte satts i gång. Per den 1 juli 1991 kommer ca 2 miljarder kronor att ha förbrukats av de 10 anslagna. Det återstår alltså 8 miljarder för olika typer av projekt. Regeringen har i dag givit mig klartecken att fullborda planeringen för att hela den summan skall kunna utnyttjas under 1992 och 1993. Inom kommunikationsdepartementet har vi under de senaste veckorna tillsammans med banverket och vägverket inventerat vilka projekt som är möjliga att mer eller mindre omedelbart sättas i gång. Det finns projekt, vilkas kostnader överstiger det återstående anslaget under K 1, som nu kan tidigareläggas. Satsningar i den storleksordningen skulle ge närmare 7 000--9 000 årsarbetstillfällen, fördelade över den period som projekten genomförs. Den totala sysselsättningseffekten kommer dock inte att stanna vid dessa tal, utan antalet arbetstillfällen kan bli större. Som vi alla vet får varje spenderad krona följdeffekter i ekonomin. Hur stora dessa effekter blir är svårt att uppskatta, men de torde vara betydande. I den situation som nu råder är varje nyskapat arbetstillfälle en seger. Ett nytt arbetstillfälle drar inte bara ytterligare en person ur arbetslöshetens gissel, utan det skapar också trygghet och framtidstro för övriga familjemedlemmar och närstående. Varje jobb som kan skapas med de infrastruktursatsningar som regeringen nu arbetar med är oerhört viktigt för att också långsiktigt ge svensk ekonomi en ny styrka. Regeringen har alltså i dag gett kommunikationsdepartementet klartecken att ta fram ett investeringspaket som tar i anspråk de resurser som finns under anslaget K 1, men den exakta omfattningen och inriktningen av ett sådant paket kan i dag inte anges. Alla potentiella projekt granskas för närvarande för att man skall kunna se vilka effekter enskilda projekt får ur olika perspektiv. Det avgörande är projektens exakta starttidpunkt. Projekten granskas också utifrån vilken betydelse de har för näringslivet och för sysselsättningen. Det är inte minst viktigt att projekten fördelas regionalpolitiskt klokt över hela landet. Under den närmaste tiden kommer de olika projekt som kan tidigareläggas att sättas i gång. Vi kommer inte att vänta till dess samtliga projekt i paketet granskats och är klara för det första spadtaget, utan allteftersom ett projekt blir klart kommer verksamheten att köras i gång. Regeringen kommer således att successivt fatta beslut om de olika projekten. Ett första beslut har fattats i dag. Regeringen har anvisat 106 milj.kr. till Nynäsbanan. Dessa pengar skall användas för banarbeten under sommaren, vilket kommer att ge en direkt sysselsättningseffekt och ge arbete åt ca 90 personer, förutom att restiden till Nynäshamn förkortas när banan efter sommarens slut har blivit bättre. I och med att regeringen väljer att utnyttja infrastrukturanslaget för tidigareläggning av projekt kommer det att uppstå ett behov av att inom något år fylla på med medel från företagsförsäljningar för bl.a. ytterligare investeringar. Den exakta omfattningen och tidpunkten för dessa påfyllningar är beroende av flera orsaker. Det beror bl.a. på hur snabbt de olika projekten kan startas. Regeringen återkommer således i denna fråga. Genom denna uppläggning blir inte satsningarna på infrastruktur beroende av den exakta tidpunkten, t.ex. för utförsäljningen av statliga företag. Båda dessa uppgifter kan således fullgöras vid den ekonomiskt sett mest gynnsamma tidpunkten. De stora satsningar som regeringen nu gör ger Sverige ett infrastrukturkapital som måste förvaltas väl. Det är därför mycket viktigt att resurserna för drift och underhåll blir så omfattande att infrastrukturkapitalet kan vidmakthållas. Tyvärr är fallet inte så i dag. En långsiktigt klok politik måste ge sig i kast även med detta problem. Under den närmaste tiden kommer jag att analysera och bearbeta de olika förslag som finns på detta område. En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för en väl fungerande transportsektor i det här landet, men själva utnyttjandet är också avgörande. Trafikpolitiken har sedan länge utgått från omsorg om producenten, om trafikföretagens ekonomi och resultat, vilket har lett till en onödig kontroll och byråkrati. Regeringen vill genom ett konsekvent utnyttjande av konkurrensen som medel dels hushålla bättre med resurserna, dels åstadkomma bättre service och bättre transportalternativ för konsumenterna. Transportproducenterna skall anpassa sig till kundernas val och önskningar. Det betyder att långväga busstrafik, flygtrafik och järnvägstrafik skall avregleras. Den som kan och vill skall kunna pröva sina affärsidéer på transportmarknaden till kundernas bästa. Även post och telemarknaden skall utsättas för konkurrens. Därmed, herr talman, har jag redogjort för den inriktning som regeringen har för den närmaste tidens infrastrukturpolitik.

Herr talman! Jag vill tacka Mats Odell. Jag tycker att det var en bra redovisning som han lämnade. Jag noterade särskilt att det inte bara var arbetslösheten som föranledde regeringens åtgärder. Satsningarna var också ett led i regeringens långsiktiga tillväxtpolitik. Det vill jag understryka. Det finns all anledning att göra dessa satsningar med tanke på den långsiktiga tillväxtpolitiken, miljön och det utökade När det gäller dessa 8 miljarder, kommer det att finnas utrymme för Adelsohnsöverenskommelsen och Dennisöverenskommelsen avseende kollektivtrafiken i våra storstäder? Det är oerhört viktigt att så blir fallet. Jag har tagit del av banverkets treårsplan. Där står det att man räknar med att Västkustbanan skall vara klar 1998, dvs. om sex år. Jag kan inte se annat än att om banverket får klara intentioner från regeringen om att man inte bara i dag utan även framöver anslår pengar, borde det finnas möjligheter att färdigställa Västkustbanan tidigare. Den förre kommunikationsministern -- liksom även jag -- har uttryckt det så, att en bana blir inte nyttiggjord förrän den är färdigbyggd i sin helhet. Det är därför som det är så kolossalt angeläget att anläggningar av den här typen blir färdiga. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare annat än genom att understryka att jag tycker att det är bra att det nu har tagits fram pengar. Det stämmer överens med vad centern har föreslagit: 40 miljarder under 90-talet och sedan ytterligare 40 miljarder. Det är nödvändigt.
Herr talman! Storstadsförhandlingarna skall slutföras. De ingår i regeringens planering. Regeringens utgångspunkt är att de projekt som är planerade skall genomföras, och det gäller även de enskildheter som Rune Thorén här aktualiserade.
Herr talman! Jag har med stort intresse sett fram emot den information som vi skulle få i dag. Det massmediala intresset är också stort. Det har ställts stora förväntningar efter kommunikationsministerns utspel i söndags. Mats Odell sade att regeringen ligger i startgroparna. Min kommentar är: Kom ur startblocken! Det som vi har fått veta i dag är närmast ett exempel på hur man snavar i startblocken. Kommunikationsministern sade att han har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ytterligare ett paket. Finns det någonting nytt i detta paket? Finns det några nya pengar? Eller är det samma pengar som jag och den förra regeringen beslutade om i fjol höst, som nu flyttas från då beslutade projekt till andra projekt, om vilka vi inte får veta någonting i dag? Om det är så, vilket jag har uppfattat att det är, vilka av de projekt som beslutades om i fjol höst är det som nu inte kommer till stånd eller som återigen skjuts på framtiden i väntan på utförsäljning av statliga företag? Vad är det för projekt utöver Nynäsbanan som nu skall forceras fram? Det var vad vi ville veta i dag, eftersom det är ju nu som jobben behövs för alla som är arbetslösa och för alla entreprenadföretag som går i konkurs. Innebär det här att regeringen nu, innan Dennisförhandlingarna är avslutade, har börjat att plocka ut delar som man finansierar med de pengar som var avsatta för ändamålet?
Herr talman! Georg Andersson vet ju vad han talar om, när det handlar om projekt som blir kvar i startgroparna. Det är just de projekt som Georg Andersson pekade ut under valrörelsen, vilket jag i och för sig tycker var bra, som ännu inte är färdiga att förverkligas. Projekten är dock finansierade genom pengarna under anslaget K 1 -- 10 miljarder, som vi tar i anspråk för projekt som är färdiga att omedelbart sättas i gång. Skillnaden är att vi stuvar om i projektportföljen. Det är inte fråga om några nya projekt, utan det rör sig om sådana projekt som Georg Andersson har varit med om att ta fram. Vi stuvar alltså om i portföljen, men det finns inte några projekt som faller bort. Vi hoppas att i framtiden få fortsätta med att fylla på med resurser ur det här anslaget. Vi har en ny planeringsperiod från 1993 t.o.m. 2003, där vi skall ange nya planeringsramar. Jag ser med mycket stor tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen, även efter det att de 10 miljarderna har tagit slut. Men om den efterföljande perioden har vi ännu inte fattat något beslut. När det gäller Dennis-överenskommelsen är det alldeles rätt att det här är ett alldeles nytt sätt att se på storstadsöverenskommelserna. Vi har redan förra torsdagen brutit ut Örgryte station från Rune Thorén har flera gånger tidigare här i kammaren frågat om vi inte är beredda att göra det. Vi har lyssnat på det och brutit ut det för att få i gång sysselsättning och ta de tillfällen som nu finns för att få i gång en bra kollektivtrafik. På samma sätt är det med Dennisöverenskommelsen, men det finns en hake här, Georg Andersson, och det är att de 81 milj.kr. som ligger i plan får man nu. Det här arbetet skulle ha utförts 1996 enligt överenskommelsen. Sedan återstår 26 milj.kr. som är villkorade till att Dennis-överenskommelsen verkligen kommer att förverkligas. Annars vill vi ha tillbaka de pengarna. Vi tycker att det är en klok och framsynt politik att inte stoppa upp projekt i onödan. Vi tror att det här skall ge ett bra resultat även så till vida att det stimulerar regionen att komma till ett slutligt beslut om hela överenskommelsen.
Herr talman! Jag måste be om ursäkt, men jag blir inte klokare av det här. Kommunikationministern talar om att stuva om bland projekten, men det presenteras ju som en ny storsatsning. Vi har ju fått en redovisning från den gamla regeringen som den nya regeringen har tagit över och presenterat i budgetpropositionen. Det är projekt om Vi diskuterade dem förra veckan och då fick jag en kompletterande förteckning av kommunikationsministern om igångsättningsläget beträffande de här projekten. Nu skall det stuvas om. Vad är det då som får vänta? Vad är det som tillförs och forceras fram? Sanningen är väl dessutom den att det icke finns en enda ny krona i det här paketet som har annonserats sedan i söndags.
Herr talman! Jag skall försöka vara pedagogisk. De pengar som var anslagna för att räcka fram till budgetåret 95/96 förbrukar vi nu. Vi tidigarelägger de projekten. Det blir alltså betydligt mer sysselsättning nu, än vad det hade blivit om man hade följt den ursprungliga planeringen för hur det här anslaget skulle förbrukas. Det är den stora skillnaden. Sedan är vi beredda att i enlighet med regeringsdeklarationen fylla på med nya pengar på olika sätt, bl.a. genom vår syn på statligt företagande. Där skiljer vi oss, Georg Andersson och jag. Vi anser inte att det är nödvändigt att staten äger bryggeriföretag och sådana saker. Det kan andra göra lika väl. Vi vill i stället satsa de pengarna på sådant som ingen annan har ett företagsekonomiskt intresse att satsa på, nämligen vägar och järnvägar. Det är statens huvuduppgift. Det här är alltså effekterna av den nya regeringens politik på detta område. Jag vet att Georg Andersson hellre vill behålla de här företagen i statens regi. Då får man en långsammare utbyggnad av infrastrukturen. Vi vill alltså inte det. Detta är den första effekten av den politiken.

Herr talman! Jag hade ju hoppats att kommunikationsministern i den här informationen hade kunnat redovisa några av de projekt som kommer att ta fart nu. Man satsar nu i runda tal 8 miljarder kronor över några år och det skall ge mellan 7 000 och 9 000 arbetstillfällen, enligt kommunikationsministern. De skall, som statsrådet säger fördelas klokt regionalpolitisk över hela landet. Då funderar man litet grand över vilka projekt som statsrådet tänker lyfta fram. Hur många av dessa 7 000--9 000 arbetstillfällen kommer att tillfalla de delar av landet som har stora problem på arbetsmarknaden nu? Jag tänker på Norrlands inland och glesbygdslänen.
Herr talman! Jag har i dag redogjort för en ny princip som regeringen vill introducera när det gäller infrastruktursatsningar, nämligen att tidigarelägga ett stort antal projekt och ta av ett anslag som finns tillgängligt nu. Vi har däremot inte berett färdigt vilka dessa projekt är. Jag har redovisat att det finns en mängd projekt som t.o.m. överstiger det tillgängliga utrymmet och som är klara att köras i gång under våren, vissa oerhört snabbt. Men vi skall tillsammans med arbetsmarknadsdepartementet, finansdepartementet och andra departement bereda den här frågan så att vi får en riktig regionalpolitisk fördelning av detta. Det är alltså ett arbete som pågår för närvarande. I dag har jag redovisat den nya principen. Om någon eller några veckor kommer vi att redovisa vilka projekt som vi kommer att köra i gång. Det kan jag alltså inte göra i dag, eftersom beredningsarbetet fortsätter. I dag meddelar vi principen att vi kommer att dra i gång ett stort antal nya projekt.
Herr talman! Det är mycket bra att det kommer fram förslag om satsningar på kommunikationer. Vägar och järnvägar har ju fått förfalla här under den socialdemokratiska perioden. Vägar och kommunikationer bidrar ju till att skapa varaktiga jobb. Nu talar statsrådet om principerna. Under den föregånde regeringsperioden var ju principen den att det inte var någon särskilt stor regionalpolitisk fördelning till norra Sverige. Det finns t.ex inga stora vägprojekt norr om Sunsvall. Delta-projektet är ju det enda stora. Sedan finns det ju inte särskilt mycket satsat. Jag vet inte om statsrådet är beredd att svara på de här frågorna nu, men Umeå kommun ligger ju mycket långt framme med ett projekt som gäller E4-förbifarten i Umeå. Likaså finns det ju ett mycket aktuellt projekt som socialdemokraterna försummat, nämligen Bothniabanan efter Norrlandskusten. Sedan en liten fråga: Finns det några pengar för investeringar i inlandsbanan?
Herr talman! Jag är inte beredd att svara på några frågor om konkreta projekt i dag. Det vore att föregripa ett beredningsarbete som jag tror att Ulla Orring, jag och övriga ledamöter skall vara glada om det genomförs så noggrant som möjligt. Bothniabanan har den nackdelen i det här sammanhanget att den ingalunda är färdig att sättas i gång omedelbart. Det har kommit en samhällsekonomisk analys som i och för sig ser positiv ut och vi studerar den med positiva förtecken, som jag sagt tidigare här i kammaren. När det gäller inlandsbanan finns det inte heller där några pengar i det här anslaget. Däremot har vi kommit mycket långt när det gäller förberedelserna att hitta en långsiktigt hållbar modell för att utnyttja den unika resurs som inlandsbanan är i Sveriges norra inland. Men jag skall återkomma också i den frågan.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag konstaterar att regeringen visar en beredvillighet att satsa på kommunikationerna regionalpolitisk även i norra Sverige. Jag är tacksam för det.
Herr talman! De förslag som vi hittills sett när det gäller investeringar i vägar och järnvägar har ju varit koncentrerade till storstadstriangeln, som flera talare har påpekat. När flyget nu avregleras befarar många att regionalflyget kommer att få svårigheter att överleva och att staten inte kommer att ha råd att betala de tjänster som man kommer att begära av flygbolagen. Samma sak gäller televerkets investeringar som man hotar att dra in. Televerkets service i glesbygden minskas ju också. Man drar in telebutiker och minskar servicenivån. Poststationer försvinner likaså under den här affärsmässiga konkurrensfilosofin. Bedömer kommunikationsministern att staten kommer att ha råd att upprätthålla åtminstone den nivå på regionalpolitiska satsningar som man kunnat göra hittills genom att vinster i vissa områden av landet har kunnat bekosta förluster i övriga delar av landet?
Herr talman! Bengt Hurtig tar upp de regionalpolitiska aspekterna av avregleringen. Jag kan bara säga att vi vad gäller luftfartspolitiken har lagt ut ett uppdrag hos luftfartsverket att studera bl.a. sådana effekter. Om jag minns rätt framläggs utredningen från luftfartsverket vid månadsskiftet mars/april, och vi skall då studera den. I det sammanhanget vill jag gärna säga att regeringen när vi har fått den utredningen kommer att se på möjligheterna att ytterligare skärpa konkurenspolitiken på luftfartspolitikens område med anledning av den utveckling som vi har förnummit under den senaste tiden. När det gäller televerket kan ledamöterna i denna kammare aktivt bidra till att förhindra den regionalpolitiska katastrof som nu håller på att inträffa på teleområdet. Ett par av riksdagens partier håller i kortsiktigt populistiskt nit på att förstöra möjligheterna att bygga upp ett väl fungerande telekommunikationssystem i vårt land. Det är fullständigt orimligt att fortsätta med den politiken, vilken man nu vill låsa fast och genom vilken glesbygden subventionerar storstäderna. Investeringar förhindras, och glesbygden drabbas bl.a. genom att televerket inte får genomföra en kostnadseffektiv teletaxepolitik. Kammarens ledamöter har alltså utomordentligt goda möjligheter att bidra till att utvecklingen vänds till något positivt. På postsidan är det så, som jag tror att Bengt Hurtig känner till, att postverket har genomfört en utredning, NÄT 92, som visar mycket goda regionalpolitiska ambitioner. Man kommer att öka antalet lantbrevbäringslinjer, man kommer att samarbeta med banker och med lanthandel. I stället för att både lanthandel och post skall behöva läggas ned kommer man att kunna samordna sin verksamhet och fortsätta att ge service i glesbygd. Ambitionerna härvidlag är alltså mycket goda. I den gjorda utredningen har man kommit fram till att sätta en prislapp på den regionalpolitiska servicen, och jag tror att det är positivt. En avreglering kräver att man också följer upp de regionalpolitiska åtaganden som de gamla monopolföretagen tidigare hade på sin lott.
Jag vill erinra om att det är fråga om kompletterande frågor och svar. Jag ber därför talarna att vara litet restriktiva med tidsanvändningen.
Herr talman! Jag uppfattar kommunikationsministerns svar så att han genom de insatser som regeringen avser att göra i samband med den avreglering som skall drabba alla sektorer inom kommunikationsdepartementets område kommer att klara snedbelastningen när det gäller föreslagna och beslutade projekt för järnvägar och vägar. Vi kommer att få en bättre regionalpolitisk fördelning än vad vi tidigare haft.
Herr talman! Om Bengt Hurtig läser regeringsdeklarationen skall han finna att inriktningen på en förbättrad regionalpolitik och på att hela Sverige skall leva är något som regeringen verkligen har tagit till sig, och vi kommer också att se till att det genomförs på de olika politikområdena.
Herr talman! Jag vill från början säga att jag helt ansluter mig till kommunikationsministerns syn på betydelsen av utbyggnaden av infrastrukturen, framför allt med tanke på Sveriges framtid. Jag vill också från början säga att jag anser att det är oerhört viktigt att vi satsar allt vad vi kan på det som är högprioriterat. Jag vet inte riktigt hur Nynäshamnsbanan låg till från högprioriteringssynpunkt, men jag kan förstå att man ibland tar till olika projekt för att skapa sysselsättning. Vi har dock kunnat höra en del kritik från bl.a. banverket av att behandlingen av överklagningsärenden och speciella markproblem har tagit ganska lång tid. Det gäller bl.a. beträffande tunneln under Hallandsåsen i anslutning till västkustbanan. Det har också förekommit kritik i Halland och på andra ställen beträffande E 6 över huvud taget. Jag vill fråga kommunikationsministern: Finns det någon möjlighet att skynda på dessa ärenden, så att de inte lägger hinder i vägen för vår utbyggnad av högprioriterade objekt? Man säger från banverket att pengar finns men att man väntar på besked.
Herr talman! Det är ett delikat problem som Kenth Skårvik tar upp. Det som kan uppfattas som ett byråkratiskt krångel är i själva verket ett uttryck för att den enskildes rättssäkerhet har stärkts. Vad gäller tunneln under Hallandsåsen och förbifarten förbi Ängelholm går banverket ut med ett antal alternativa förslag och gör översiktliga miljökonsekvensbeskrivningar av dessa för att stimulera en lokal debatt i dessa frågor. Den har också verkligen, herr talman, kommit i gång inom det aktuella området. Det förs en intensiv debatt.

Herr talman! Jag vill fråga kommunikationsministern när start kan ske för byggandet av den s.k. Mälarbanan. Enligt tidningsartiklar har det hakat upp sig tidsmässigt på grund av delvis olösta mark och finansieringsfrågor.
Herr talman! Jag kan i dag inte exakt besvara Hugo Bergdahls fråga, och det ligger inte heller inom ramen för de kompletterande frågorna, men jag skall gärna ge en så utförlig redovisning som möjligt efter mitt anförande, när jag har fått tillfälle att konsultera mina medarbetare. Det kan vara så att det i detta sammanhang finns någon upplysning som jag inte har nåtts av. Jag tror att det ändå inte skall behöva bli fråga om några större förseningar.
Herr talman! Det är naturligtvis bra om kommunikationsministern och regeringen med dessa åtgärder snabbare får i gång projekt och sysselsättning. Samtidigt måste man fråga sig, med hänsyn till den detaljeringsnivå som kommunikationsmininstern diskuterar dessa frågor på med olika ledamöter: Varför finns det inte en lista på de nya projekt som för närvarande är högst prioriterade inom ramen för de 10 miljarder kronorna som föregående regering och riksmöte anvisade till infrastrukturutbyggnader -- det är ju egentligen bara de som kan komma i fråga i detta sammanhang. Man anvisade ju de här pengarna för infrastrukturen med precis samma goda motiveringar som de som kommunikationsministern här har redogjort för. Därvidlag är det ju inte fråga om någon ny inställning från vare sig riksdag eller regering. Vad som är intressant är ju det sätt på vilket nu exempelvis Mälarbanan och Svealandsbanan här i Mälardalen drabbas av omprioriteringen. Såvitt jag förstår av kommunikationsministerns besked dras nu finansieringen av dessa projekt in, och pengarna skall gå till andra projekt, som kan sättas i gång snabbare. Kan då kommunikationsministern garantera att Mälarbanan och Svealandsbanan behåller sin turordning och verkligen får sin finansiering när de projekten kan komma i gång? Anledningen till den omprioritering som kommunikationsministern vill göra är ju att det har hakat upp sig på ett eller annat sätt med olika projekt. Vad gör nu statsrådet för att genom påverkan på olika organ se till att de tidigare högst prioriterade projekten kommer i gång så snabbt som möjligt? Det borde ju vara den allra viktigaste åtgärden. Avslutningsvis två kommentarer. Leder omprioriteringen till en ökad satsning på vägbyggandet på bekostnad av järnvägsbyggandet, är det en allvarlig miljöfråga. Jag vill dessutom fråga: Är kommunikationsministern beredd att i denna omprioritering medge att pengar i K anslaget i fråga får användas för investeringar i den infrastruktur som sjöfarten har nytta av?
Herr talman! Varför finns det ingen lista? frågar Göran Magnusson. Jag skall gärna upprepa mitt svar på den punkten: Därför att vi bereder detta ärende. Jag ville i dag ändå lämna information om att vi har bestämt oss för en ny princip, nämligen att använda de anslagna medlen snabbare. Det är den princip som jag har redovisat. Det gäller bl.a. för sådana saker som Göran Magnusson nu frågar om. För att avvägningarna i frågor av typen huruvida järnvägen skall få mindre anslag, och i stället mera skall satsas på vägar, skall bli kloka och förståndiga har vi i dag ingen lista för detta, utan beredningen pågår.
Herr talman! Jag fick ingen kommentar till frågan om garantin för finansieringen av exempelvis Mälardalsbanan och Svealandsbanan. Vad är det som gäller? Det finns faktiskt bara 10 miljarder att resonera om i reda pengar, och de skall nu användas på ett annat sätt än vad som ursprungligen var tänkt. Beträffande en lista över prioriteringarna låter det sig ju sägas att en sådan bör göras, men den information som riksdagen har fått i dag är ungefär densamma som vi kunde läsa oss till och höra via TT redan i söndags. Det hade varit bra om vi hade kunnat få åtminstone en översiktlig inriktning på den nya prioriteringen. Får jag också påminna om frågan om infrastrukturinvesteringar för sjöfarten.
Herr talman! Jag tror inte att jag kan svara ja på den sista frågan, huruvida det går att med nuvarande bestämmelser använda anslaget K 1 för investeringar i sjöfartens infrastruktur. På den första frågan, om jag kan lämna några finansieringsgarantier, kan jag bara säga att regeringens målsättning att satsa på infrastrukturen naturligtvis inkluderar de objekt som Göran Magnusson räknar upp, Mälarbanan osv. Självfallet har vi inte minskat ambitionerna. Vi konstaterar bara att det finns andra projekt som är färdiga att sätta i gång i dag. Dessa vill vi starta. När det andra projekten kommer i samma läge, skall vi ta itu med dem också.

Herr talman! Jag var tvungen att titta upp mot väggtablån för att se efter vilken partibeteckning Sten Östlund har, men jag hann inte upp med blicken. Jag förstod ändå vilken bokstav som stod där. Sten Östlund måste trots allt ha varit närvarande och lyssnat när jag förklarade att vi vill använda de 10 miljarder som anslagits på mycket kortare tid än vad som från början var planerat. Vi vill satsa på projekt under nu rådande lågkonjunktur. Samtidigt säger vi oss vara beredda att på olika sätt, bl.a. genom att sälja ut statligt ägda företag, fylla på för kommande infrastrukturinvesteringar. Jag tror, herr talman, att det är ganska enkelt att konstatera att detta är något helt annat än att fortsätta med den politik som den förra regeringen hade slagit in på.

Herr talman! Luftighet är naturligtvis ett relativt begrepp. De siffror som har uppgivits angående hur många årsarbetstillfällen som skall skapas har kommit från olika håll. Jag har sagt att om man satsar ungefär 8 miljarder på vägar och järnvägar, skapar det i ''runda svängar'' 8 000 årsarbetstillfällen. Det finns olika skolor som anser att varje sådant direkt arbetstillfälle ger multiplikatoreffekter. Vissa hävdar att det blir ytterligare ett arbetstillfälle, andra hävdar att det blir ytterligare två, osv. Det är fritt att spekulera. Jag säger att pengarna över den period de skall användas ger denna mängd med årsarbetstillfällen. Sedan finns det olika uppfattningar om vad detta kan ge i andra och tredje hand.
Herr talman! Det är glädjande att Nynäsbanan skall rustas upp. Det finns andra projekt i Stockholmsregionen eller i dess närhet som är ekonomiskt lönsamma och som skulle kunna ge ett värdefullt tillskott till den arbetsmarknad som nu i antal arbetslösa snart börjar motsvara hela Norrlandsregionen. Arlandabanan är ett projekt som snabbt kan komma igång. Där finns också en mängd delprojekt -- som dessutom ger pengar tillbaks inom en inte alltför lång framtid. Även om statsrådet vid flera tillfällen har sagt att han inte kan svara på frågor om enskilda fall, skulle jag ändå vilja veta hur han ser på Arlandabanan och givetvis också Svealandsbanan och Mälarbanan. Den här regionen har fått en relativt liten andel av investeringspengarna för infrastrukturen under årens lopp. Av det skälet vore det också viktigt att veta hur regeringen ser på satsningar i Stockholmsområdet -- förutom
Herr talman! Kent Carlsson är en duktig politiker. Han försöker få mig att säga något om min egen region som jag inte har sagt till våra vänner från norra Sverige. Jag tänker inte falla för den frestelsen, även om det hade varit spännande att få redovisa projekt i den egna valkretsen. Det är det som alla försöker göra här. Alla och envar vet att när det gäller Arlandabanan råder där ett intensivt arbete för att så snabbt som möjligt få igång arbetstillfällena. Jag ser ingenting som tyder på att det skulle bli försenat jämfört med den planering som föreligger.
Herr talman! Det är sorgligt att vi vid den stund i riksdagen som kallas Aktuell information får en information som är något inaktuell. Den presenterades ju i söndags. Antingen har man inte kommit till skott i departementet, eller så kan man ana att ministern har gått en massmediekurs: ''Hur man suger på en politisk karamell''. Man delar upp den på söndagen, torsdagen och torsdagen därefter. Jag antar att ministern kommer tillbaka med en redovisning av de olika delprojekten, så att vi i riksdagen kan få möjlighet att debattera dem. Det måste ske snart, eftersom det handlar om en omstrukturering och omfördelning.
Herr talman! Det är naturligtvis intressant att veta vilka kurser jag har gått. Jag har säkert gått någon massmediekurs någon gång på den tiden jag var aktiv i ungdomsförbundet. Det skall jag inte sticka under stol med. Men jag vill framhålla att det som vi har presenterat i dag är något helt nytt. De satsningar som vi nu aviserar är ganska unika. Inget år under 80-talet investerades mer än 1 miljard i järnvägar. År 1992 beräknas banverket investera 3 miljarder. År 1983 investerades drygt 3 miljarder i vägar -- i 1982 års priser. Övriga år uppgick investeringarna till i genomsnitt 1,5 Vi talar här om en oerhört stor kraftsamling på det här området. Ett av de mål som finns nu är att öka takten på igångvarande projekt. Där finns goda förutsättningar att öka antalet sysselsatta i de projekten, för att få en större sysselsättningseffekt och få dem färdiga tidigare än planerat.
Herr talman! Jag har också haft höga förväntningar på informationen denna torsdag. Jag får väl lov att tacka för redovisningen. Men jag blir bekymrad över den debatt jag har lyssnat på. Enligt statsrådet Odell är det fråga om den nya principen. Det verkar vara principen att tomma tunnor skramlar mest. Statsrådet upprepar hela tiden att det är fråga om något helt nytt. Vad är det som är helt nytt? Det skulle möjligen vara att den nya regeringen vill fullfölja beslut redan tagna av den gamla regeringen och som riksdagen står bakom. Det är det enda som är annorlunda och nytt. Det enda konkreta gäller min egen valkrets. Det är i och för sig positivt. Vi hade ställt krav på att få besked från regeringen redan i november månad. Men det dröjde till februari. Det är kanske också nytt att vi skall behöva tjata litet extra mycket på den här regeringen med brev och uppvaktningar än vad vi behövde göra med den gamla. Men jag trodde inte att det var något att vara stolt över. Statsrådet säger att nu när pengarna skall omfördelas, måste infrastrukturanslaget fyllas på. Hur blir det när statsrådet skall förklara för invånarna i Mälardalen att det inte skall bli någon Mälardalssatsning, eftersom det inte kom in tillräckligt med pengar vid försäljningen av Svensk Bilprovning? Hur skall statsrådet förklara att det inte går att satsa på E 6:an genom Halland, eftersom Prippsaktierna inte var tillräckligt lönsamma vid försäljningen?
Herr talman! Man lär sig något nytt varje dag. Ines Uusmann är förvånad över att jag upprepar samma svar hela tiden. Det beror i viss mån på att de socialdemokratiska ledamöterna har bestämt sig för att ställa samma fråga hela tiden. Jag är artig nog att försöka svara på frågan. Det blir litet tjatigt. Jag håller med om det. Vi får leva med det. Om Ines Uusmann vill ställa samma fråga en gång till, lovar jag att svara på den en gång till. Vad det är som skramlar överlåter jag åt ledamöterna i kammaren att avgöra. ''Vad är det som är nytt? Det är den gamla regeringens politik.'' Ja, visst! Men vi säger att vi genomför nu på betydligt kortare tid det som ni socialdemokrater hade tänkt att genomföra till 1995. Vi är beredda att tillskjuta mera pengar till infrastruktursatsningar, bl.a. med hjälp av utförsäljning av statligt ägda företag. Detta är något nytt. Är det inte nytt, är det en fantastisk omsvängning i det partis politik som Ines Uusmann och de övriga frågeställarna här representerar. Det skulle i så fall glädja mig.
Herr talman! Skall vi då villkora den framtida infrastruktursatsningen på hur aktieläget är i de statliga företagen vid försäljningstillfället? I så fall blir jag allvarligt oroad över hur det skall gå med
Herr talman! Vi har i regeringen sagt att vi är beredda att sälja ut för i storleksordningen 10 miljarder kronor per år. Vi säger naturligtvis inte att dessa pengar krona för krona skall överföras till just vägar och järnvägar. Men regeringen har vid flera tillfällen uttalat att den storleksordningen på utförsäljningar är rimlig. Jag kan försäkra Ines Uusmann, att även om inte principen gäller att överföra krona för krona, kommer vi att se till att det finns resurser för de infrastrukturinvesteringar som vi anser vara nödvändiga för att det här landet skall få bra förutsättningar för att säkra arbetstillfällen och boende i hela Sverige.

Herr talman! Jag tror att vi kan säga att ett stort antal projekt av olika slag -- allt från att sätta upp mittsträcken på motorvägar, viltstängsel och andra arbeten som kan komma i gång väldigt snabbt, till de större projekten -- kommer att påbörjas inom någon månad eller ett par månader.

Herr talman! Jag tillhör dem som inte är besvikna -- än. Men jag kan bli det. Efter några få månader i riksdagen har jag lärt mig en sak: Om man kommer från de södra delarna av vårt land, då skall man yttra sig. Mina vänner från de övre delarna av landet är duktiga på att framföra sina uppfattningar, och nu framför jag min uppfattning. För att informera kommunikationsministern vill jag säga att situationen i de södra delarna av Sverige, som för övrigt kommunikationsministern besökte häromdagen, är mycket bekymmersam. Arbetslösheten ökar dramatiskt. Dessutom har inte riksdagens regionalpolitiska satsningar lyckats speciellt bra, för att uttrycka sig milt. Arbetslösheten i Malmö och Helsingborg är högre än i flera Norrlandslän. Det står i regeringsförklaringen att hela Sverige skall leva. När nu pengarna skall fördelas, vilket jag i och för sig hoppas inte stannar vid de miljarder som det har talats om i dag, är min fråga till kommunikationsministern: Gäller det som står i regeringsförklaringen? Som litet hjälp kan jag tala om att det finns ett antal projekt som kan komma i gång omedelbums i Dessutom kommer Hulterströmsförhandlingarna inom någon månad. Min fråga var alltså: Är det så att hela Sverige skall leva, också södra Sverige?
Herr talman! Det är självklart att man försöker få den process som pågår och som jag har hänvisat till flera gånger, där man bereder ärendet i syfte att få till stånd en balans, att omfatta hela Sverige. Vår ambition är att satsningen skall få en även i regionalpolitisk mening så rättvis fördelning som möjligt över hela landet.
Herr talman! Jag fattade kommunikationsministern så, när han pratade om tillväxten, att han har tänkt prioritera de s.k. flaskhalsar som den tunga trafikens representanter påtalat.
Herr talman! Produktivitets och tillväxtperspektivet på infrastruktursatsningarna är en annan av de aspekter som måste vägas in i helheten. Vi har talat om regionalpolitik, men även detta som Max Montalvo tar upp är en mycket viktig del, och det är en sammanvägning av de här aspekterna som nu pågår.
Har jag uppfattat kommunikationsministern rätt i det avseendet?
Jag tror att kammarens ledamöter skall vara glada för, när vi nu har fått ett principbeslut om att satsa så mycket i anläggningar som skall användas och ha stor betydelse under så lång tid, att beredningsprocessen får ske på ett rimligt sätt. Kraven på att omedelbart få reda på vad som möjligtvis kommer i gång i den egna valkretsen får faktiskt komma i andra hand. Det viktiga är att få en helhetsbedömning som vi tror på och som vi kan stå för även om 10, 20, 30, 40 år.

Herr talman! Ny Demokrati ser med tillfredsställelse på de infrastruktursatsningar som kommunikationsministern nämnt. Satsningar på underhåll och nybyggnation av vägar har ju släpat efter de senaste tio åren, trots att man från socialdemokratiskt håll har mjölkat bilägarna på många gånger fler miljoner än vad som gått åt. Skulle man bedöma standarden på vägarna med socialdemokratisk måttskala skulle väl uttryck som ''nationell katastrof'' vara lämpligt. Ny Demokrati anser att en viss nybyggnation av motorvägar och större landsvägar är nödvändig för att få transporterna i framtiden att ge nationell tillväxt. Med ett gemensamt transportverk, som vi föreslår, skulle man kunna samordna transporterna så att järnvägs och sjötrafiken tar över för dem lämpliga delar av transportbehovet. Min åsikt är dock att så långt man kan se framåt i tiden i dag kommer vägtransporterna att vara det dominerande för lång tid på grund av att man kör från dörr till dörr. Vad gäller biltrafiken anser vi att gränserna för högsta tillåtna hastighet bör verklighetsanpassas. Vi vill ge bilisterna frihet under ansvar i större utsträckning än tidigare. Vi hoppas att den tiden är förbi nu, när staten bestämmer allt över människorna. Det kan inte vara rimligt att en stor del av bilisterna anses som kriminella varje dag. Lagar som inte är förankrade hos människorna efterlevs heller inte. Vad värre är, bilisterna nonchalerar allt fler regler. Nej, en attitydförändring är ett måste. Jag är övertygad om att det går att få olyckskurvan att stagnera om vi sätter in åtgärderna på rätt område. En stor del av olyckorna beror på spritkonsumtion i samband med bilkörning, vilket är helt oacceptabelt. Här anser vi att åtgärder bör vidtas omgående. Att vara ute i trafiken är som att delta i ett lagspel. Därför anser jag att det skulle vara av stor vikt att få till stånd en rejäl kampanj för attitydförändring för samarbete i trafiken, t.ex. vad gäller vägrenskörning. Alla förstår ju värdet av att slippa gå ut i mötande fil vid omkörning. Här krävs samarbete. En annan företeelse som orsakar många olyckor i dagens täta trafik är vänstersväng, där den svängande blir påkörd bakifrån. Här nämnda exempel är fall som med hänsyn till ansvarsfrågan är svår att reglera, men som med en attitydförändring mot samarbete skulle kunna förändras. Miljön berörs som bekant också av bilismen. Under många år har vi hört hård kritik från politiker mot bilismen, nu senast i höstas när det var fråga om hastigheten på 62 mil av våra motorvägar. Men många av dessa politiker har suttit länge i riksdagen och sett hur motorvägar har byggts rakt in mot en storstad och där slutar med rödlysen. Ett annat exempel är att det är glest med stora gratisparkeringar vid pendeltågsstationer i förorterna. Resultatet vad gäller miljön är självklart. Jag är väl medveten om att detta är regionala frågor. Men hade man velat påverka dessa brister, hade man säkert kunnat göra det från riksdagens sida. Varför har det inte byggts kringfartsleder? Varför har man inte höjt skrotningspremien? Har miljöpratet endast varit ett massmedialt guldägg? Vi från Ny Demokrati har nu lagt fram en motion om en höjning av skrotningspremien till 5 000 kr. Menar man något med allt miljöprat i denna kammare bör detta ej vara svårt att få igenom. Utvecklingen på bensinområdet har också gått framåt. Nu kan vi köra alla gamla bilar på den nya blyfria bensinen, vilket i sin tur medför att det är helt realistiskt att montera en katalysator på gamla fordon och på så sätt rena ca 50--60 %. Detta för mig med naturlighet vidare in på fordonshobbyn. Den förra regeringen hade mycket liten förståelse för hobbyfolket. Vi har det uttalande som de borgerliga gick ut med i fordonspressen i valrörelsen. Med tanke på vad som där har sagts och på att miljöproblemen går att stävja på ett rimligt sätt, ser vi med förhoppning fram emot vad regeringen kommer med. Vår motion i ärendet, som är väl grundad hos hobbyfolket, hoppas jag få återkomma till.

Herr talman! Kommunikation är viktigt för oss människor, dels för att nå varandra genom brev, telefon, telefax, dels att kunna mötas fysiskt på arbetet, möten, konferenser, på släktkalas, dels för att kunna transportera varor och gods. Det första transportmedlet vi människor använde oss av var våra fötter. Så upptäcktes vindens kraft. Kanske det första utnyttjandet var Eolsharpans strängar spända över en klangbotten som ger vackra toner. Men människans längtan efter det sköna utesluter inte strävan att finna praktiska lösningar och underlätta tungt arbete. Egyptierna började att bygga segelskepp för att utnyttja vindens förmåga att transportera. Sjöfarten och mycket annat hade sett dagens ljus. Från transportsynpunkt kan Sverige betraktas som en ö. Betänker man dessutom att den övervägande delen av tranporterna till och från utlandet går på köl, så är det självklart att sjöfarten är mycket betydelsefull för Sverige. Riksdagen har uttalat att den statliga sjöfartspolitiken skall ges en sådan inriktning att förutsättningar skapas för att utföra Sveriges utrikeshandel på ett tillfredsställande sätt till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Vidare skall förutsättningar skapas för att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Sjöfartens möjligheter att som konkurrenskraftig exportnäring stärka Sveriges betalningsbalans skall tas till vara, har riksdagen sagt. Vad är den nuvarande regeringens målsättning för sjöfarten? Det hade jag tänkt fråga kommunikationsministern. Det enda jag hittills har kunnat läsa mig till i kommunikationsdepartementets budgetbilaga är att man där hänvisar till propositionen om den ekonomiska politiken, som riksdagen behandlade i höstas. Där står det på fyra rader att sjöfartsstödet skall avvecklas och ersättas med ett internationellt register, vilket ju mycket kortfattat innebär att den som inte har svenskt medborgarskap får lägre lön på svenska båtar som ingår i det internationella registret. I går manifesterade riksdag och regering sin fasta övertygelse om alla människors lika värde och hur viktigt det är med solidaritet. Jag förmodar att vi tycker likadant i dag. Då anser jag att det är fullkomligt omöjligt att införa ett internationellt fartygsregister. I morse hörde jag på radion att man inom EG är intresserad av vår nuvarande sjöfartspolitik. EG anpassning tillhör ju modeorden nu för tiden. Kan det då vara en klok politik att förändra sjöfartspolitiken nu? Jag hade tänkt att fråga kommunikationsministern om han hade någon kommentar till detta, om han hade varit kvar här i kammaren. Herr talman! Jag har inget emot register som sådana. Det är konsekvenserna, effekterna och nyttan av ett register som är avgörande, tycker jag. Erfarenheten av fritidsbåtsregistret har varit positiv. Det har varit till stor hjälp vid sjöräddning, ordningshållning och brottsbekämpning inkl. försäkringsbedrägerier. Vårt arbete skulle försvåras om registret tas bort, säger kustbevakningen region Väst. Regeringen avser att avveckla registret, läser jag i budgetförslaget. Skälet är att registreringsavgiften 30 kr. inte täcker driften av registret. Det är ett dåligt för att inte säga dumt skäl. Om man nu har missbedömt antalet fritidsbåtar, får vi väl ta konsekvenserna av detta och höja avgiften till 50 kr., som sjöfartsverket föreslår, eller varför inte säga hundralappen jämt. Låt båtregistret vara kvar, för tryggheten och säkerheten till sjöss!

Herr talman! Det är dags att acceptera Norrland som en del av Sverige i stället för en koloni! Kommunikationsministerns utsago i dag att man skall sammanväga faktorer för regeringens infrastruktursatsning är ett för Norrland mycket glädjande besked. I Norrland finns merparten av Sveriges råvaror. Dessa har på ett ohämmat sätt exploaterats av Sydsverige. Skulle norrlänningarna göra allvar av att etablera republiken Norrland och avgiftsbelägga eller sälja våra tillgångar till resterande delen av Sverige, skulle vi inom en mycket kort tid bli ett av de mest attraktiva områdena i världen. Varför gör vi det inte då? Nej, trots den behandling vi har fått utstå känner vi fortfarande en viss form av brödraskap med våra dialektalt annorlunda landsmän. Nu börjar emellertid vårt tålamod tryta.

Platsen är belägen i bukten sydöst om Sassnitz och tillåter framför allt tillräcklig djupgång. Denna jättehamn skall fungera som en tratt för all Östersjötrafik, för att denna därefter på ett väl fungerande järnvägsoch vägnät skall slussas vidare till destinationer runt om i Europa. Detta, herr talman, ställer all tidigare planering av infrastrukturen i en helt ny dager. Förutsättningarna har ändrats. Har verkligen Öresundsbron samma aktualitet? Har verkligheten och utvecklingen kanske redan sprungit ifrån detta projekt? Östersjön kommer att ändra karaktär. Samtliga Östersjöstäder har nu möjlighet att åter bli levande hamnstäder. Blunda och visionera: -- De tunga miljöförstörande landsvägstransporterna på våra redan hårt nerslitna vägar reduceras väsentligt. -- Hela Östersjön trafikeras av effektiva miljövänliga färjor. Fraktkostnaderna till Europa kommer starkt att reduceras. -- Näringslivet i hela Norrland ges betydligt större möjligheter att konkurrera på samma villkor samt att få en helt annan utvecklingspotential. Ostkustbanan har länge engagerat de visionära företagsidkarna. Dessa har med fakta försökt övertyga politikerna om att avkolonisering i andra delar av världen redan är genomförd och att det är hög tid för Sverige att göra likadant. De styrande politikerna måste inse de fördelar de kan skaffa landet som helhet, samt den skyldighet de har även när det gäller norrlänningarna, genom att anpassa sig till verkligheten. Kunskapare som länge insett ostkustbanans betydelse har sedan oktober 1987 intensivt arbetat med och uppvaktat olika instanser. Med sina samlade fakta i bagaget vände de sig till sina politiker. Bl.a. har kommunikationsministrarna Sven Hulterström och Georg Andersson samt industriminister Rune Molin uppvaktats. Alla var glada, positiva och handlingsförlamade. Så mycket fakta bakom en investering i en länge efterlängad infrastruktursatsning -- som dessutom skulle bli lönsam -- hade de aldrig sett. Dessutom chockades de av att man samtidigt skulle kunna tillgodogöra sig betydande samordningsvinster genom att bygga ut den enda kvarvarande flaskhalsen av E 4, nämligen sträckningen mellan mil, som ändå måste åtgärdas. Gävleborgs län har i dag den största arbetslösheten i Sverige. Vi har på kort tid förlorat en rad arbetstillfällen, och nu senast I 14 Låt kolonin Norrland få tillbaka en del av sin stolthet genom att anslutas till övriga Sverige med en utbyggd dubbelspårig järnväg som trafikeras med snabbtåg. Med tanke på kommande tyska Östersjöprojekt skulle denna enda insats göra Norrland till en blomstrande vinstbärande del av Sverige och samtidigt döva ansvariga politikers dåliga samveten. Alla kan vi göra fel. Måttet på kompetens är emellertid hur man rättar till dessa fel. Kommunikationsminister Mats Odell har redan ett flertal gånger under den senaste tiden påpekat att vissa projekt -- däribland delar av ostkustbanan och E 4 -- skall vara i gång under 1992. Frågorna vad, var, när samt hur har han på ett rutinerat politikermaner kringgått. Därför, herr talman, hoppas jag att kommunikationsministern, arbetsmarknadsministern och utrikesministern tillsammans inom kort kan offentligöra följande: Vi har gemensamt införlivat kolonin Norrland till det övriga Sverige. Detta har skett genom en omedelbar investeringsåtgärd i infrastrukturen samt utbyggnad av en dubbelspårig snabbtågslinje från Stockholm till Sundsvall, samtidigt som E 4 mellan Hudiksvall och Söderhamn skall göras framkomlig. Med detta har vi -- nästan som bieffekt -- kunnat avhjälpa en stor del av arbetslösheten i Gävleborgs län. Jag hoppas vidare på deras gemensamma deklaration att de inser de vettiga i att först låta hela Sverige leva, omprioritera andra projekt, omfördela resurserna, fatta beslut med verklighets och ansvarsperspektiv samt visa sunt förnuft och behövlig respekt för samtliga människor -- även norrlänningar. Tack för ordet, herr talman.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det känns tamt när kommunikationsministern liksom majoriteten av trafikutskottets ledamöter är frånvarande i kammaren. Jag vill ändå inför protokollet säga att inom telekommunikationsområdet sker snabba förändringar tack vare teknikutvecklingen, och vi ser i dag hur serviceutbudet ökar. Televerket som också ligger inom trafikutskottets och kommunikationsdepartementets ansvarsområde har i dag en mycket omfattande service. Bara telefonkatalogen ger oss hushåll och företag årligen en uppdaterad informationsbank som är imponerande. Stockholmsdelen väger med sina fem band dryga 7 kg. Det är med andra ord inget fel på televerkets ambition att vilja serva oss telekunder. Service är bra, och det är vad vi betalar för. Men man måste fråga sig om risken inte är stor att vi med den snabba utvecklingen får betala för service som vi inte efterfrågar. På teletjänstsidan har vi fått nya möjligheter. Vi har fått 020-nummer. Varje samtal kostar en markering, och mottagaren står för resten av kostnaden. En annan tjänst som har kommit till är de s.k. 071-numren. På dessa nummer kan man mot betalning få en teletjänst utförd. Skillnaden mellan 020-servicen och 071-servicen är att det i det första fallet kostar uppringaren praktiskt taget ingenting. Av den anledningen nyttjas servicen i första hand för tjänster där betalaren kan finansiera detta via annan verksamhet. När det gäller 071-tjänsterna finns det en direkt lönsamhetskoppling till själva samtalet. Det kostar i dag mellan 4:55--19:20 kr./minut attutnyttja dessa tjänster. Ett samtal på 15 minuter kostar i det dyraste fallet hela 288 kr., och då förväntar man sig att servicen skall vara därefter. Tyvärr har det dykt upp en kategori som benämns ''snusknummer'' som erbjuder denna service. I pressen beskrivs dessa nummer som bluff eller bondfångeri. Servicen går ofta ut på att hålla kunden kvar så länge som möjligt för att man skall kunna tjäna maximalt med pengar. Vinsten på 071-servicen är betydande. Televerket och de som erbjuder tjänsterna delar lika. Enligt en av televerkets tjänstemän är vinsten för televerkets del ca 40 miljoner enbart för tjänsterna ''sex och vackra damer''. Eftersom kostnaden inte alltid kan relateras till erhållen tjänst, finns en uppenbar risk att beställaren inte är densamma som betalaren. Vi får ofta höra talas om företag som har fått betala tjänster åt andra. Föräldrar och myndigheter har också fått betala vad andra nyttjat. Senast i går kunde vi läsa i Aftonbladet om en person som fått en räkning från televerket på 50 000 för betalning för dessa tjänster. Jag har också fått rapporter om räkningar i storleksordningen 30 000 till 35 000 till personer som inte riktigt har förstått att sådan service kostar mycket pengar. Kds har vi pekat på det här problemet. Vi vill inte förbjuda servicen. Men vi vill att det, i likhet med annan service som erbjuds, skall erbjudas valfrihet från början. I dag kan den som vill få sin telefon bortkopplad från 071-tjänsterna. Det har man själv gjort på televerket. Uppenbarligen ser man trots allt ett problem med 071-servicen. Det skall dock inte vara som det är i dag, att många begär att få sin telefon bortkopplad efter det att de har gjort den dyra erfarenheten. Det skall naturligtvis vara så att man från början är frikopplad från 071-linjen. Den som vill blir sedan inkopplad. För att det skall råda valfrihet beträffande den service man vill ha skall en kategoriindelning ske. Den som vill ha tjänster om väder och vind skall efter begäran bli inkopplad endast på detta område, och den som vill ha tjänsterna sex och damer skall bli inkopplad på den servicen. Inget moraliserande och inget begränsande. Däremot skall man skapa valfrihet för kunden så att denne kan välja till vad den vill ha. Det skall inte vara som nu att man måste välja bort det man med dyrköpt erfarenhet har funnit att man inte vill ha. Den här idén har en tidning tagit upp med televerket, där man finner förslaget löjligt och säger att vi kan syssla med moralväkteri på annat håll. Man menar att svenska folket tål den här verksamheten och att det är tekniskt svårt att göra någonting åt den. Tacka för det. Med en sådan vinst vore det konstigt om svaret skulle vara ett annat. Det är kanske riktigt att de flesta tål detta och att det är tekniskt svårt. Men televerket är än så länge en statlig verksamhet. Jag tror att det är viktigt att vi från riksdag och regering markerar för teletjänstföretagen vilken typ av service vi förväntar oss och på vilket sätt den skall erbjudas. Jag tror att det är viktigt att vi gör det i dag innan televerket har blivit avreglerat och vi har fått ökad konkurrens. Jag ser inte detta som ett moraliserande med stora pekfingrar utan som en strukturering av en verksamhet som ligger inom vårt ansvarsområde.

Herr talman! Ny Demokrati instämmer i stort i den syn som regeringen har på kommunikationssektorn. Kommunikationer har en central betydelse för svensk ekonomi. Utbyggnaden av infrastrukturen har också betydelse för främjandet av näringslivets utveckling. Vidare instämmer vi i att arbetet med att begränsa trafikens miljöpåverkan måste drivas vidare på ett kraftfullt sätt. När satsningar på infrastrukturen hittills har debatterats har emellertid sjöfartens potential inte beaktats. Här finns nämligen en infrastruktur redan utbyggd, sjöfarten har möjligheter att ta hand om stora mängder tillkommande gods. Vi förbiser ofta att en givmild natur försett oss med en alldeles gratis infrastruktur och att Archimedes förklarade varför och hur den kan användas. Havet, vattnet, behöver mycket litet av investeringar och underhåll för att klara av att bära hur mycket gods som helst. När det gäller kommunikationer har Sverige genom färjetrafiken en central ställning. Travemünde, Rostock, Sassnitz och Szczecin -- är knivskarp. Färjestäderna ser dessutom en potentiellt allvarlig konkurrens i Öresundsbron och den tilltänkta förbindelsen över Fermanbelt. Rostock, som redan har god motorvägsförbindelse söderut, hoppas också bli Sveriges inkörsport till kontinenten. Vi kan alltså vänta oss ett billigt och snabbt transportsystem över södra Östersjön. Hela det av svenskar sannolikt alltför litet uppmärksammade tyska vattenvägsnätet är tillgängligt från Hamburg via floder och kanaler, och vi kan trafikerna hela Centraleuropa via detta system. Snart kan man kanske t.o.m. trafikera vattenleden från Göteborg till Prag med fartyg på upp till 1 000 ton. Floden Elbe och vattensystemen går en glanstid till mötes. Naturligtvis skall vi även värna våra svenska sjötransportsystem. Utvecklingen i Östeuropa med raserade murar m.m. har minskat Öresundsbrons betydelse. Tyngdpunkten i Europa kommer att förskjutas österut. Således går den kortaste vägen till denna nya marknad över södra Östersjön. Snabba färjor eller kustfartyg kommer att få allt större betydelse. Vi vill ha och kräver en fast förbindelse till Danmark, men den kan lika bra gå mellan Helsingborg och Helsingör, som vi ser det. En bro eller tunnel måste bli mycket billigare att bygga denna korta väg, nu när betydelsen har minskat något på grund av den positiva utvecklingen i I såväl regeringsförklaringen som budgetpropositionen lägger man stor tyngd vid miljöhänsyn. Man talar när det gäller transporter bl.a. om vikten av att minska utsläppen och öka bränsleeffektiviteten. I det sammanhanget kan jag nämna att ett modernt kustfartyg endast använder 2 % av den energi som behövs för att flytta gods på landsväg. Ett sådant fartyg tar samma last som tio normala godståg. Dessutom, herr talman, är effektiviteten inte heller så dålig. Sjötransporter sker i genomsnitt med samma hastighet som tåggodstransporter när det gäller Europadestinationer och med halva tåghastigheten när det gäller transporter i Planeringen av utbyggnaden av infrastrukturen måste som första syfte vara ekonomisk, dvs. gälla effekten av satsade skattepengar och signaler från marknaden. Vi tycker dessutom att planeringen av utbyggnaden av infrastrukturen skall handläggas av ett gemensamt transportverk. Man kan med fördel slå ihop vägverket, banverket och sjöfartsverket till ett gemensamt transportverk för att få maximal infrastrukturplaneringseffekt. Jag vädjar därför till kammarens ledamöter att återigen inlemma sjöfarten i det infrastrukturella tänkandet. Tilltänkare räknar jag alla edan Birger Rosqvist, Tom Heyman, Bo Jenevall och mig själv. Nu är vi fyra, och då fattas bara 345

Herr talman! ''Frågorna om miljö och livskvalitet kvävdes i lågkonjunktur och strukturkris, i den desperata kampen för att rädda jobben.'' Orden är inte mina, utan de uttalades av den tidigare statsministern Thorbjörn Fälldin när han 1985 såg tillbaka på sina år i regeringsställning. Det är nog sant. Miljöfrågorna sitter trångt i en lågkonjunktur. Kanske det är en av förklaringarna till den passivitet vi nu ser från regeringens sida. Centern bad ju om uppgiften som miljöminister. Det var Olof Johanssons stående inslag i valrörelsen. Man kan konstatera att centern förhandlade in sig, som man sade, på de gröna frågorna. I utbyte mot detta fick man då släppa en del centerfrågor som delpensioner, karensdagar, stympningen av folkbildningen, m.m. I stället fick man driva en miljöpolitik som egentligen redan var beslutad av riksdagen. Längre än så kom man inte. Det var mycket buller och bång om detta när regeringsförklaringen skulle avges. Sedan dess har det varit tys,. så pass tyst att centerrörelsen undrar var statsråden finns. Det har varit det krasst ekonomiska som stått i centrum. Årets budgetproposition är ur miljösynpunkt en stor besvikelse. Dessutom har man reducerat Sveriges internationella roll. Nu är vi ett land som anpassar sig i stället för att driva på utvecklingen mot en bättre miljö. Det är inte nog med att man i regeringspolitiken har legitimerat en ny fördelningspolitisk syn. I anslutning härtill finns en tendens att de krafter som står för den nya fördelningspolitiska synen, de nyliberala som faktiskt också alltid sett miljöfrågorna över axeln, nu legitimeras genom att de får ställa upp i regeringen vid centerns sida. Ett uttryck för detta är att Lantbrukarnas riksförbund triumferande i ett brev till sina medlemmar skriver att det nu minsann är slut på att naturvårdshänsyn skall gå före ägandet inom skogsbruket. Jag tror att just den typen av stämningar och tendenser är någonting som vi kommer att se breda ut sig. Detta medverkar centern till. Om regeringen saknar politik och är passiv skall naturligtvis vi lyfta fram alternativ som är desto mer offensiva och attraktiva. Vi har i vår partimotion lagt fram en lång rad konkreta förslag. Vi måste hålla kvar ambitionen att Sverige skall vara ett föregångsland på miljöpolitikens område. Vi skall gå först, ta initiativ. Det är kaxigt och vågat, men någon annan ambition kan knappast gälla. För att klara detta lägger vi fram en lång rad konkreta förslag. Vi tycker man skall sluta utreda nu och börja handla. Vi tycker att regeringen skall ta fram en ny lista på miljöfarliga ämnen. Vi tycker att regeringen skall bygga upp ett system för insamling av exempelvis uttjänta datorer. Vi tycker man skulle satsa på att bygga ut källsorteringen och införa en skatt på osorterade sopor. Vi tycker också bl.a. i vår motion, att det nu är dags att ta fram nya miljöklasser för både bilar och bensin. Det är också dags att Olof Johansson kommer till riksdagen och redovisar principerna för gröna nationalräkenskaper och att han ser till att de blir genomförda. Det finns utredningsförslag sedan tidigare. Det hade man kunnat göra redan i budgetpropositionen. Nu aviserar man det till senare i vår. Det ser vi fram emot. Jag hoppas verkligen att det blir av. Det skulle föra miljödebatten åtskilliga steg framåt. Men då krävs också någonting annat än det allmänt hållna resonemang som fanns i årets budgetproposition. Det krävs att man ger detta konkretion. Det finns utredningsunderlag, som Jan Bergqvist tagit fram, som faktiskt möjliggör en sådan konkretion. Det kan man faktiskt begära av regeringen. Nog finns en lång rad förslag som vi driver och som kan ge miljöpolitiken en skjuts framåt. En stor, principiell fråga är den som regeringen lyfter fram, omkring äganderätten. Vi ser en del krafter i rörelse. Jag läste ett uttalande i tidningen Land om att det nu är dags att börja utnyttja allemansrätten ur ekonomisk synvinkel, alltså från markägarens synvinkel. Ser man äganderätten som någonting som alltid går före allemansrätten kommer man snart att börja tala om att ta ut ersättning för vistelse i skog och mark, av skattebetalarna eller av den enskilde. Detta är en oerhört allvarlig och riskfylld utveckling, som vi definitivt kommer att i alla avseenden motverka och bekämpa. Om man nu skall stärka äganderätten, som regeringen vill, bör man i samma sammanhang försöka se till att också allemansrätten stärks och inte på något sätt äventyras. På det området får vi en hård politisk debatt. Avslutningsvis, herr talman, vill jag påminna om att världens i sommar möts regeringschefer i Rio för att diskutera miljön. Det är ett svenskt initiativ som den socialdemokratiska regeringen tog. Vi känner ett stort ansvar för Riokonferensen just därför. Vi tycker att Sveriges regering inför den konferensen skall driva frågor som gör att vi driver på den internationella utvecklingen. Dit hör kravet på att industriländerna skär ner de klimatpåverkande utsläppen, att vi skriver ner skulden från de fattiga länderna, att vi driver på arbetet med en konvention om skydd för biologisk mångfald och att vi före konferensen i Sverige tar initiativ som visar att vi verkligen vill leva som vi lär. Låt mig sluta, herr talman, med att citera Maurice Strong: ''Sällan har de rika verkat så fattiga som i dag.'' Våra problem får inte hindra oss att se att det finns andra som har större bekymmer än vi. Vi lever trots allt i ett rikemanskvarter i den globala byn. Vi har ett ansvar att driva på utvecklingen. Men då går det inte att, som centerpartisterna gör i regeringen, ta paus i miljöpolitiken.

Herr talman! Alla är överens om att miljön är internationell, att problemen är globala, att lösningarna kräver internationellt samarbete. När svenska politiker får tag på frågorna hamnar man dess värre snabbt i käbbel om åtgärder som i regel kostar betydligt mer än de smakar. Framför allt framstår de som futtiga i det globala sammanhanget. Till de stora frågorna hör tvivelsutan ökenutbredningen och avskogningen, uttunningen av ozonskiktet samt klimatförändringar. Dessa globala problem kräver internationella åtgärder. Jag vill emellertid hävda att befolkningsexplosionen är ett ännu större problem, eftersom den är huvudorsak till att alla de andra problemen förvärras. Befolkningsexplosionen innebär att med i dag kända faktorer så skulle världen inom två generationer bestå av 11--14 miljarder människor. Det klarar vi inte. Det klarar inte miljön. Det klarar inte samlevnaden. Redan när vi skall hålla nuvarande 5 miljarder människor vid liv -- och trots att många hålls på en högst miserabel standard -- tvingas vi att gå hårt åt miljön. Redan dagsläget är utmaning nog för alla oss som vill förbättra ekologin och hushålla med resurserna. Om vi skall lyckas krävs det dock stora förändringar. Det var vi i den industrialiserade världen som satte fart på befolkningsexplosionen. Men vi i Sverige har vant oss vid att dylikt för oss under många år har handlat om folk och länder långt hemifrån. Nu har vi plötsligt fått se att eländet finns även inpå våra knutar: den fullständigt osannolika miljöförstörelsen som de socialistiska diktaturerna lämnar efter sig i hela Östeuropa, i länder utan fungerande ekonomier och strukturer. Alldeles oaktat att vi kommit till denna insikt frågar vi oss: Vad är vår roll? Vad är det bästa vi kan göra? Jag vill först beröra vårt närområde. Ny Demokrati menar att ett ansvarsområde i vår närhet är Östersjön. Den har sina stora problem och kräver sina jättelika insatser öster om Östersjön. Vi måste tänka i andra termer. Det handlar inte bara om Sverige, det handlar om nordöstra Europa. Det finns miljöinsatser som ger mångdubbelt mer för pengarna än de marginella investeringar vi numera sysslar med i Sverige. Ekonomin spelar stor roll, och de ekonomiska resurserna måste användas optimalt. Av ovannämnda skäl blir svensk miljöpolitik egentligen en miljöpolitik för nordöstra Europa. Vi vet att Sveriges medvetna satsningar på närmiljön har gett påtagliga resultat. De enskilda punktutsläppen från industri och reningsverk kan sägas vara under kontroll. Sverige står för ca 10 % Ytterligare miljösatsningar i Sverige får endast marginell effekt. Problemen finns i Baltikum, Polen och Ryssland. Låt oss alltså satsa där. HELCOM arbetar med att ta fram en lista på de mest angelägna och kostnadseffektiva projekten för rening av Östersjön. Denna lista kommer förhoppningsvis att utgöra ett utomordentligt bra planeringsunderlag för att fastslå vilka miljösatsningar vi bör prioritera. Vi anser att Sverige bör åtaga sig en ledande roll i miljöarbetet för att rädda Östersjön. Svenskt miljökunnande och svenska företag bör utnyttjas för upprustning av avloppsreningsverk och för att skapa en effektivare rening av utsläpp från förorenande industrier. Vad det kostar att återställa Östersjön till 1950 års renhet är föremål för många studier. De flesta bedömare anser att det krävs enorma belopp för att förbättra Östersjöns vattenkvalitet till 1950 års nivå. Detta får dock inte avskräcka oss eller leda till handlingsförlamning. Sverige, som är föregångare på miljösatsningar, måste agera och agera där man får mest för pengarna. Satsa ännu mera på andra sidan Östersjön -- men satsa nu! Låt kommande generationer få leva vid ett friskt och rent Östersjön. Regeringen anger i budgetpropositionen kunskapsöverföring som en bra metod för att på sikt åstadkomma miljöförbättringar. Detta är säkert riktigt, men vi anser att det dessutom finns ett ytterligare omedelbart behov av projektbundna miljösatsningar. I en motion från Ny Demokrati har vi föreslagit en höjning av anslaget Samarbete med länderna i Central och milj.kr. Viss del av dessa medel anser vi bör utnyttjas för miljösatsningar i Baltikum och Herr talman! Jag vill också beröra klimatförändringar, eftersom det bekymrar så många människor. När det gäller utsläpp av s.k. växthusgaser, som är den direkta orsaken till klimatförändringar, härstammar i Sverige över 50 % från energiproduktion och ca 25 % från trafiken. Ny Demokrati menar att det för närvarande bara finns två realistiska sätt att åstadkomma ''ren'' och miljövänlig elenergi, nämligen kärnkraft och vattenkraft. Vår ambition är inte att ytterligare bygga ut älvarna; möjligen kan man klämma ut mera ur befintliga verk med bättre teknik. Därför återstår endast kärnkraften. Vi anser att kärnkraften skall utnyttjas så länge våra reaktorer är säkra. Vi har faktiskt världens bästa kärnkraftverk.

Herr talman! Miljöproblemen är stora i Sverige och i världen, det vet vi. Vi står ofta här i kammaren och talar om det för varandra, och vi läser och hör ofta om det i media. Vi vet t.ex. att de svenska sjöarna är lika försurade i dag som de var för 15 år sedan och att svavelutsläppen i Europa skulle behöva minskas med 75 % för att våra sjöar skall ha en chans att återhämta sig. Visst är miljöproblemen internationella. Men när jag hör Christer Windén undrar jag ändå litet grand: Var finns det där ''internationella'' någonstans? Runt om i världen står människor precis som vi i rika i-länder och hävdar att miljöproblemen är internationella. Då menar de för det mesta att de flesta åtgärderna skall vidtas någon annanstans än i det egna landet. Jag tror att vi måste ha klart för oss och vara medvetna om att en mycket viktig anledning till världens miljöproblem är det sätt på vilket vi i iländerna förbrukar världens råvaror och resurser. Ett av de allra bästa bidragen vi kan ge till miljöförbättringen i världen är att se till att leva på ett sådant sätt att vi använder energin och råvaror effektivt. Vi måste återvinna och försöka komma tillbaka till det som faktiskt har varit modellen för människans liv under den tid hon har existerat på jorden -- en tillvaro anpassad till kretslopp och även i övrigt i enlighet med naturen. Det är enbart under de senaste 200 åren, och egentligen enbart under det senaste decennierna, som vi har gett oss in i ett huvudlöst sätt att leva genom att förbruka alla jordens resurser. Det som vi ofta betraktar som en normal tillvaro är i själva verket det alldeles exceptionella undantaget i jordens historia, den korta sekunden i evigheten som ändå riskerar att ödelägga allting. Det skulle vara bra om vi någon gång kunde vända på diskussionen och i stället för att stå här och tala om för varandra hur eländigt allting är tala om möjligheterna. Vi har aldrig haft så stora möjligheter att komma till rätta med miljöproblemen som vi nu har. Vi har tekniken, kunnandet, resurserna och insikten om problemen, vilket är en stor skillnad om man jämför med t.ex. för 20 år sedan, då FN också ordnade en miljökonferens som den gången hölls i Sverige. En internationell forskargrupp har t.ex. kommit fram till att man skulle kunna minska koldioxidutsläppen i Europa med 30--60 % fram till år 2020. Det allra mest spännande är att det också skulle bli billigare. Man kan då fråga sig: Varför sker inte detta? Det händer inte därför att det finns stora, mäktiga aktörer som på kort sikt tjänar mer på att vi fortsätter att slösa med fossilbränslen. Jag tänker t.ex. på de stora oljebolagen, som inte är intresserade av att i grunden ändra dessa strukturer. Det finns undersökningar för Norden som visar precis samma sak. I hushållen finns en potential att spara energi med 60--70 % och i industrin med 40-- 50 %. Men då krävs det förstås att man har en energibeskattning som befrämjar en sådan strukturförändring inom industrin att man satsar på energieffektivitet och att man inte har en energibeskattning som konserverar en energislukande struktur. Jag ser med oro på det förslag till energibeskattning som har lagts fram. Jag undrar mycket hur vår nya regeringen kommer att förhålla sig till detta och om den kommer att kunna stå emot de starka industriintressen som nu bedriver påtryckningsverksamhet i syfte att få fortsätta med energi till låga priser. Om man t.ex. satsade på byggnormer och försökte stimulera en byggindustri som byggde energieffektivt och redan från början byggde in solvärmen, skulle vi göra stora vinster. Men jag kan inte se att regeringen försöker stimulera till en sådan utveckling. Förresten kommer vi väl över huvud taget inte att ha något byggande med den bostadspolitik som den nya regeringen för, men det är en annan fråga. Vi kan se samma sak inom jordbruket. Det går utmärkt bra att effektivt producera livsmedel utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det kallas alternativ odling eller ekologiskt lantbruk. Om man från samhällets sida bara satsade litet grand på att hjälpa till att så att denna ännu ganska unga och inte så omfattande delen av jordbruket kunde växa sig stark, skulle vi uppnå mycket stora miljövinster. I stället kommer nu en utredning som vill lansera ett förslag som tillåter mer kadmium i handelsgödsel i stället för att helt förbjuda det. Det är också någonting som är oroande. Den starka bondeorganisationen LRF är inte så intresserad. Där har vi ytterligare en stor monopoliserad aktör som försöker bromsa det nya och miljövänliga utom när det möjligen gäller att åka snålskjuts på detta med miljön för att ta sig in i den europeiska livsmedelshanteringen. Det finns ekokommuner som arbetar med olika sätt att förbättra planering, trafik osv. och som med bara litet stöd från samhället skulle kunna komma långt. Kommunförbundets länsförbund i Värmland har tillsammans med detaljhandeln där tagit fram en lista över kemikalier som borde tas bort och som man kan ersätta. Blir producenterna glada för att de får de här upplysningarna? Nej, de säger: Stopp, det här är ett hot mot konkurrensen. Man kan se att det går igen på område efter område. Stora traditionella aktörer bromsar, och det nya har svårt att komma fram. På den politiska nivån, särskilt hos den nya borgerliga regeringen, är man för passiv och gör för litet. Det finns ingenting av handling som motsvarar de vackra orden i den regeringsförklaring regeringen hade med sig när den tillträdde och där man sade att miljön var viktig. Det är oroande att se att det hittills bara har blivit vackra ord. Det finns så många möjligheter och så mycket man kan göra. Varför gör ni inte något av detta?

Herr talman! Jag vill bemöta det Annika Åhnberg sade alldeles i början av sitt anförande om att många talar om de globala problemen, men ingen gör någonting åt dem. Vad jag avsåg med mitt anförande var att ange min prioritering, Ny Demokratis prioritering, när det gäller vilka problem som är de mest angelägna. Det mest angelägna är precis det som jag sade. Det innebär inte att vi bara pratar en massa goja om i stort sett ingenting. Vi försöker att explicit uttrycka precis vad vi menar. Sedan till en annan sak som Annika Åhnberg nämnde. Vi tror definitivt inte att det ligger en konflikt i ekonomisk tillväxt och varsamhet med miljön. Det gör inte det. Det är vi helt övertygade om. Vi tror däremot att det inte är möjligt för Sverige att behålla en hög levnadsstandard om vi skall tillämpa avsevärt andra regler än vad som gäller hos våra huvudsakliga handelspartner. Skall vi i Sverige införa regler som allvarligt äventyrar de svenska företagens konkurrenskraft, måste sådana regler samtidigt implementeras även i de länder där våra konkurrenter finns, dvs. inom EG. På den punkten finns det ett rätt så stort gap mellan oss i Ny Demokrati och vänsterpartiet. Jag vill slutligen tillägga att det hade varit mycket intressantare om Annika Åhnberg hade kommenterat vårt förslag om att avsätta ytterligare medel för att rena Östersjön. Vi hjälper faktiskt till att sopa upp skiten efter Annika Åhnbergs gamla kompisar i öst.
Herr talman! Jag vet inte om Christer Windén annars brukar prata mycket goja om ingenting, men just nu tycker jag att han gör det. Det finns en liten glidning inte bara hos Christer Windén utan ofta när man hör nydemokrater. Man vill låta framskymta att de åtgärder som vi kan vidta här i Sverige genom att t.ex. pressa bilindustrin till att ta fram bilar som är återvinningsbara eller går på el -- vilket man faktiskt gör på andra håll i världen, men här är vi på efterkälken -- inte skulle vara någonting värt, utan att det viktiga är vad som kan göras på andra håll i världen. Det är inte sant. Vi har ett mycket stort ansvar för att utveckla sådana produkter som är gjorda på miljömässigt bästa sätt. Vi har mycket stort ansvar för att de industrier som nu flyttar ut verksamheten till länder i tredje världen inte dit tar med sig en dålig miljöteknik som inte vi längre accepterar här. Det gäller också för länderna i Baltikum och Östeuropa. Vi har ett mycket stort ansvar för att man använder och investerar i den bästa miljötekniken i de staterna. För övrigt är det inte något särskilt unikt med att föreslå åtgärder för att rena Östersjön. Ny Demokrati kommer in litet sent i den debatten. Det har länge föreslagits från olika partier att man skall göra det. Det måste självfallet göras i samarbete med länderna runt Östersjön, varav de f.d. s.k. socialistiska staterna i Östeuropa icke alls är mina gamla kompisar, som Christer Windén här låter framskymta. Jag tror inte att jag sade någonting om att tillväxt är fel eller onödigt. Självfallet behövs tillväxt, men det kan vara mycket olika innehåll i tillväxt. Det är mycket viktigt att innehållet i den tillväxt vi måste ha är sådan att den befrämjar en miljömässigt bra utveckling.
Herr talman! Jag ville egentligen bara bemöta Annika Åhnbergs uttalande om bilar. Jag tror inte att det är något parti i riksdagen som känner starkare än vi i Ny Demokrati för att se till att det händer någonting på det här området. Förklaringen till att vi inte har skrivit någonting om detta och inte har gjort någonting tidigare är ganska enkel: vi har inte funnits i riksdagen särskilt länge, och den allmänna motionstiden har precis gått ut. Därför är det inte konstigt att Annika Åhnberg inte har hört speciellt mycket från vår sida.
Herr talman! Det var ju trevligt. Då utgår jag från att Christer Windén kommer att stödja alla sådana krav som innebär att vi måste ha högre bensinpriser och måste ställa krav på bilfabrikanterna att göra bilarna återvinningsbara. I Frankrike invigdes förra sommaren den första industriella anläggningen där bilar återvinns. I USA har de tre största biltillverkarna gått samman i ett återvinningsbolag. I Sverige har det inte hänt så mycket. Det tas på olika håll i världen fram synnerligen effektiva elbilar, som skulle vara utmärkta för storstadstrafiken. Jag välkomnar verkligen ett stöd från Ny Demokrati på de här punkterna, så att det blir litet tuffare tag från politikerna i förhållande till biltillverkarna och att vi inte enbart diskuterar fusionsaffärer t.ex. mellan Volvo och Procordia, utan också ägnar oss åt politisk diskussion om innehållet i produktionen. Det är faktiskt avgörande för vår framtida miljö.

Herr talman! Att miljö och livskvalitet kan kvävas i en lågkonjunktur är en sak, men att de kvävdes under en fantastiskt stark högkonjunktur av en socialdemokratisk regering är förfärligt, och det är avskräckande. Däremot måste jag säga att Annika Åhnbergs anförande var både sympatiskt och kunnigt, och hon tog fasta på sådant som verkligen är viktigt i miljöpolitiken. Regeringen har presenterat fyra stora uppgifter för arbetet under mandatperioden. En av dem är att skapa en miljöpolitik som ger en långsiktig och hållbar utveckling. Avsikten är att åstadkomma ett systemskifte även på miljöns område med hjälp av effektiva styrmedel, både ekonomiska och fysiska. Målet är ett bra fungerande samhälle med en god livsmiljö och en stabil ekonomi. Det pågår med andra ord ett förändringsarbete. Att efter drygt fyra månader börja dra slutsatsen att ingenting händer är ganska fantastiskt. Jag vill ta upp två av de viktigaste punkterna i det arbete som pågår. Den första punkten gäller synen på miljöavgifter och andra ekonomiska styrmedel. Vi vet alla hur tveksam den socialdemokratiska regeringen var till ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Riksdagen fick tvinga socialdemokraterna till utredningar om miljöavgifter. Här kommer den nya regeringen att arbeta för kraftiga förändringar. Ett första steg till detta visar den bilaga om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken som fanns med i den budgetproposition som regeringen lade fram den 10 januari. Bilagan visar tydligt sambandet mellan ekonomi och ekologi. Det är ganska befriande att få läsa att de här sambanden är naturliga och att de går att logiskt härleda. Det är ju endast med en hållbar utveckling på det ekologiska området som vi kan få en hållbar utveckling också i ekonomin. Nya generationer måste få minst lika stora och användbara miljö och naturresurser i arv som den gamla generationen fick -- annars får vi förutom statsskulden även en miljöskuld, och den försvinner inte heller av sig själv. Den måste betalas. Det är bara en fråga om när, hur och av vem. Jag föredrar att själv stå för min miljöskuld, medan mina barn får stå för sin. Miljöavgifter och miljöskatter kan hjälpa oss att ge rätt signaler till marknaden och göra miljöstörande verksamhet och varor dyrare än miljövänlig verksamhet och miljövänliga varor. Då kommer det att löna sig att skona miljön, vilket gör att miljöpåfrestningarna minskar. Vi tror på marknadsekonomins möjligheter, och vi tror att den går att använda även i miljöpolitiken. I kompletteringspropositionen kommer vi att redovisa hur vi vill gå till väga för att utnyttja de ekonomiska styrmedlen. Vi kommer också att peka på konkreta områden där vi vill sätta in bl.a. avfallsavgifter. Systemskiftet är på den här punkten ett långsiktigt arbete, som det naturligtvis tar tid att genomföra, med tanke på den socialdemokratiska långbänken. Den andra punkten i förändringsarbetet avseende vår miljöpolitik är de styrmedel vi har genom den fysiska planeringen. Dessa behövs för att vi skall kunna sluta kretsloppen, kunna arbeta förebyggande och kunna hushålla med våra naturresurser och vår miljö. Vi vill markera den roll som den fysiska planeringen har för att dessa mål skall nås. Som ett led i detta har miljödepartementet utvecklats till ett miljö och naturresursdepartement. Ytterligare kompetens i frågor som gäller fysisk planering av mark och vatten har tillkommit genom att planenheten och lantmäterifrågorna har förts över från bostadsdepartementet. Det säkraste och billigaste sättet att minska miljöskadorna är att förebygga dem. Det bästa sättet att göra detta är att planera rätt, att i förväg bestämma hur vi skall använda mark och vatten, i förväg bestämma hur vi skall bo och transportera oss, hur energisystemet skall se ut, så att vi undviker att skada vår miljö, vår natur, våra skogar och våra sjöar. Det är märkligt att den socialdemokratiska regeringen inte tydligare såg vikten av den fysiska planeringens roll i miljöarbetet. Vi anser att det är nödvändigt att den fysiska planeringen närmare kopplas samman med miljöskydd och landskapsvård; annars kan vi aldrig hantera landskapets förändringar på ett riktigt sätt. De kanske viktigaste kraven gäller att behålla biologisk artrikedom och biologisk produktivitet. Det historiska arvet och de kulturvärden som under århundraden investerats i bebyggelse och landskap måste vi också ta till vara och utveckla. Planeringsarbetet ger tillfällen till eftertanke, samlade analyser och breda överväganden om vart vi är på väg med vår yttre miljö, men det förutsätter att statliga myndigheter, företag, kommuner och enskilda samverkar och utbyter erfarenheter i dessa frågor, utan prestige men med respekt för varandra. Sådan samverkan kommer den nya regeringen att uppmuntra; samverkan, växelverkan, dialog och stor öppenhet. I regeringsförklaringen anges att miljökonsekvenser skall redovisas före varje beslut som ger större miljöpåverkan. Det är av stor strategisk betydelse att alla statliga myndigheter, självfallet även kommunerna och landstingen, nu snabbt ger miljökonsekvensbeskrivningarna ett konkret innehåll. Regeringens starka markering av värdet av miljökonsekvensbeskrivningar visar hur viktigt vi anser att det förebyggande arbetet är. I början av denna vecka besökte jag Baltikum, närmare bestämt Vilnius i Litauen. Där fick jag bevis på vad bristen på god planering kan leda till. Jag fick också chockerande bevis på planhushållningens fullständiga misslyckande, inte minst på miljöområdet. Där ingen äganderätt finns, där finns inte heller något miljöansvar att avkräva någon särskild. Energislöseriet är mycket stort. Ett felaktigt pris på energi har lett till bl.a. dålig isolering av byggnader. Vissa uppgifter tyder på att det går åt kanske tre gånger så mycket energi för att värma upp en lägenhet där som att värma upp en lägenhet i Sverige. Detta tycker jag visar hur viktigt det är att marknadsekonomiska aspekter vävs in i miljöarbetet. Det är viktigt att Sverige spelar en aktiv och dynamisk roll i Europa vad gäller miljöfrågor. Detta gäller framför allt i vårt eget område, dvs. området runt Östersjön, som flera har påpekat. Det gäller att vi utnyttjar de starka styrmedel vi har för att åstadkomma detta och försöka komma fram till en gemensam ståndpunkt i frågor som rör denna region, så att vi hanterar våra naturresurser på precis samma sätt och inte får felaktiga konkurrensförhållanden, som gör att vissa länders naturresurser används på ett helt annat sätt än andra länders, utan att vi står på en gemensam bas. För att lyckas med att få en långsiktig och hållbar utveckling av miljön räcker det inte bara med ord, Göran Persson. Det behövs en politisk strategi. Det behövs en stark viljeinriktning, och det behövs framför allt ett omfattande samarbete, nationellt såväl som internationellt.

Den debatten tror jag är oerhört väsentlig när det gäller att se till att människor över huvud taget har möjlighet att påverka sin närmiljö. Det är en stor fråga, som jag som mark och planminister har ansvaret för, och jag skall göra allt vad jag kan för att det skall lyckas och för att vi skall kunna komma till rätta med deras möjligheter till ett kretsloppstänkande, till att lösa avfallsproblemen på rätt sätt, osv. Det är verkligen dags nu, Göran Persson, efter nio års socialdemokratiskt styre och långbänk i miljöpolitiken.
Jag är tacksam om replikerna tas från bänkarna.

Herr talman! Centern är hårt pressad, och det märks på Görel Thurdins anförande. Det var en attack på den socialdemokratiska oppositionen, men där finns ingenting om regeringens politik. När hon åker runt med det till bygdegårdarna ute i landet får hon väl en del påskrivet, och då gäller det för henne att spotta upp sig när hon kommer in i kammaren, vilket är just vad Görel Thurdin försöker göra. Görel Thurdin har litet otur. Jag har nämligen haft samma debatt med Olof Johansson, och Görel Thurdin argumenterar tvärtemot vad han gör. Hans förklaring till att regeringen inte gjorde någonting var att den socialdemokratiska regeringen betat av alla frågor. Nu kommer Görel Thurdin och kör sin variant, som är att den socialdemokratiska regeringen inte gjorde någonting, utan det var en långbänk. Ni bör konferera inom centern innan ni går ut och driver två rakt motsatta uppfattningar. Här tror jag att Olof Johansson har rätt -- det är mycket som är gjort. Ni begärde att få miljöministerposten, men ni fick inte bara den utan också Europas enda planministerpost. Med den basen borde ni kunna åstadkomma någonting, och det var det jag efterlyste. Det blir inte mera imponerande när Görel Thurdin säger att man nu skall gå från ord till handling. Okej, jag tar fasta på det, och jag vill då veta i vilka frågor hon tänker handla. Görel Thurdin pratar om en aktiv, dynamisk Europapolitik. Ja, vi skall förhandla om medlemskap i EG. Vi har i vår motion krävt att regeringen redovisar vilken linje man skall driva i EG-förhandlingarna, vilka undantag man vill göra. Kan Görel Thurdin, som ansvarig minister, med en sådan oerhörd handlingsinriktning, här i kammarens talarstol tala om ungefär hur hon tänker lägga upp förhandlingsarbetet från miljödepartementets utgångspunkter? Vilka frågor är särskilt viktiga för Sverige att bevaka och driva i den kommande EG-förhandlingen såsom ambitionshöjande åtgärder? Eller skall vi, som andra i regeringen vill, anpassa oss till det regelverk som finns? Vilken uppfattning har Görel Thurdin konkret och praktiskt? Det är ju det som tycks gälla, åtminstone i hennes retorik. Görel Thurdin talar också om Riokonferensen, som är viktig. Den är ett svenskt initiativ, som drivits fram av socialdemokraterna. På vilket sätt tänker Görel Thurdin se till att vi praktiskt och konkret före Riokonferensen visar hur vi i Sverige i svenskt jord och skogsbruk skall leva upp till intentionerna i konventionen om biologisk mångfald? Det är två mycket konkreta frågor jag ställer, om EG och om Riokonferensen. Svara på dem och för en sakdebatt! Innan vi hamnar i ett partipolitiskt resonemang eller en pajkastning föreslår jag att Görel Thurdin åtminstone läser vad partiledaren har sagt, så det blir någon struktur i det hela.

Herr talman! Den som talar för mycket har väldigt svårt att lyssna. Det har jag faktiskt varit med om under min tid i riksdagen då jag har lyssnat på Birgitta Dahls alla vackra miljötal. Under en lång period hände ingenting, inte förrän andra partier i riksdagen jobbade på och tvingade den socialdemokratiska regeringen till ett handlande. Den miljöproposition som lades fram i fjol var inte något självständigt socialdemokratiskt initiativ. Det var under stor möda och stort besvär som regeringen så småningom lyckade pressa fram den. Enligt Göran Persson innehåller denna proposition helt plötsligt tydligen ingenting, eftersom det enligt honom bara är att sätta fart. Det var en mängd utredningar som tillsattes, och jag antar att de skall arbeta färdigt först. När det gäller EG är det sagt att högsta möjliga miljöambition skall gälla. Och det är klart att det är oerhört många punkter som skall diskuteras. Vad jag har uppfattat av den dialog som förs, även om det är många som är inblandade, är att på de områden där vi i Sverige har nått längre än EG länderna, skall vi inte avkrävas att backa. Men där EG-länderna har en längre väg att gå skall vi försöka att på olika sätt pressa fram möjligheter för EG-länderna att avancera. Jag utgår från att dessa diskussioner kommer att leda till en höjd miljöambition. Även om EG länderna på många områden ligger efter avancerar de ganska snabbt när det gäller miljöfrågorna och intresserar sig för både det ena och det andra när det kommer till kritan, inte minst med tanke på Göran Persson talade om biologisk mångfald och Brasilienkonferensen, och det är mycket bra. Jag påpekade just att om vi skall kunna avkräva någon ett ansvar måste det finnas en äganderätt kopplad till någon, så att det finns ett ansvar att avkräva. Det är alldeles riktigt att man skall säga åt var och en som äger saker att de har ett stort miljöansvar för det som de hanterar och förvaltar. Samtidigt måste man naturligtvis skapa ett samarbete, så att vi inte måste köpa ut hela Sverige som naturreservat för att klara miljöambitionerna. Det tror jag nämligen inte att ens Göran Perssons budget kommer att ''palla för'', och då får vi arbeta på ett annat sätt utan att ha planhushållning i åtanke för att komma fram till de bra mål som vi har satt upp.
Fru talman! Jag skall naturligtvis hörsamma en sådan vädjan. Fru talman! Jag blev mycket lugn i slutet av Görel Thurdins anförande, då hon sade att hon var skeptisk till planhushållning. Det var skönt att höra med tanke på hennes oerhörda fixering vid planerandets betydelse rakt igenom i sitt anförande. Det är faktiskt en liten detalj i sammanhanget. Görel Thurdin hade en något konstig inledning i sitt senaste inlägg där hon retirerade från sitt första påstående i huvudanförandet, som ju gick ut på att intenting hade hänt. Nu har det tydligen hänt, men den proposition som lades fram var socialdemokraterna enligt henne tvingade av den borgerliga oppositionen att lägga fram i den dåvarande riksdagen. Detta må så vara. Detta kan vi ha olika uppfattningar om. Görel Thurdin har i alla fall rätt ståndpunkt. Det har uppenbarligen hänt mycket, det är vi överens om. Nu skall det hända ännu mer, och vi skall gå vidare därifrån. Då efterlyser jag konkreta insatser från regeringens sida. Vi har alltså kommit till den punkten i debatten. Jag frågar sedan vad Görel Thurdin tänker göra. Hon går då runt ytterligare några varv med allmänt hållet tal. Detta gör mig orolig. Om det är någonting som är viktigt i den svenska EG debatten och som kommer att vara viktigt så är det miljöfrågorna. Nu står en av de två miljöministrarna här i talarstolen, och hur formulerar hon sig? Hon säger: Vad jag har uppfattat. Sedan säger hon: Jag utgår från. Är miljödepartementet inte inkopplat i de förberedelser som pågår inför EG förhandlingarna? Jag ställde följande konkreta fråga till Görel Thurdin: Vilka frågor avser Görel Thurdin att som miljöminister inför EG-förhandlingen aktivt driva, och avser Görel Thurdin att komma till riksdagen och redovisa dem? Det är mycket praktiskt och konkret, och detta borde väl Görel Thurdin rimligen ha ett grepp om. Det andra som jag tog upp var den biologiska mångfalden. Det är återigen ett resonemang om ägandets betydelse. Självfallet inser jag att de planekonomier som har kraschat i öst och som rimligen har förbrukat resurser på ett sätt som står bortom all sans och allt förnuft inte är några ideal. Det är ingen i denna kammare som hävdar eller har hävdat det. Jag frågade Görel Thurdin hur hon tänkte sig att i svenskt skogs och jordbruk tillämpa konventioner och biologisk mångfald på ett konkret sätt innan hon eller Olof Johansson reser iväg till Rio. Det var detta som var poängen. Görel Thurdin sade nämligen att det var viktigt att handla. Och här ställde jag två konkreta frågor. På båda frågorna fick jag mycket undvikande svar. Vad skall Görel Thurdin praktiskt och konkret göra inför EG förhandlingen och inför Riokonferensen?
Fru talman! I ena ögonblicket vill Göran Persson veta vad jag skall göra, och i andra ögonblicket var det något annat som han ville veta. Det är litet oklart vad det egentligen gäller. När det gäller socialdemokraternas miljöarbete så fanns ju inte Göran Persson här i riksdagen då och lyssnade på de debatter som hölls. Annika Åhnberg deltog ganska flitigt i dessa under årens lopp. Det hände i princip inte något förrän under det nionde året. Tror Göran Persson att det då hände något även ute i verkligheten, att hela samhället helt plötsligt förändrades bara därför att socialdemokraterna tvingades till ett beslut? Men så är ju inte fallet när det gäller miljöfrågorna. Det är ju något som tar tid att påverka ute i samhället. Vi kan skriva hur många vackra anföranden som helst, men det spelar inte någon roll om vi inte samtidigt är aktiva. Eftersom Göran Persson inte tycker om planering kan jag säga att jag förstår att det kanske gäller för hela det socialdemokratiska partiet att man inte vill ha en planering, man vill möjligtvis bara använda sin makt och på det sättet vara planmässig. Detta ser vi på hela transsportstrukturen i Sverige, som under hela 80-talet, då det fanns gott om kapital i Sverige, hade kunnat genomgå en renässans, och vi hade kunnat påverka miljön på ett fantastiskt bra sätt. Men det gjordes inte under hela 80-talet.

Då hade detta ingen betydelse. Inte ens miljökonsekvensbeskrivningar var särskilt viktiga på den tiden. Jag tycker att Göran Persson skall vara mycket försiktig med sitt angreppssätt. Han frågade vad vi konkret skall göra. Det görs oerhört mycket konkret. När vi för en debatt som inte på detta sätt är tidsbegränsad, skall Göran Persson få en lång lista på dessa konkreta åtgärder, så kan han fundera litet grand över varför de inte blev verkställda redan på 80-talet under en av världens längsta och starkaste högkonjunkturer. Jag tycker att vi skall vara ganska ödmjuka i miljödebatten, och framför allt tycker jag att vi skall visa lyhördhet och respekt för varandra.